Herr talman! Tystnadens slöja har tills i dag legat över den borgerliga regeringen. Medan oron har spritt sig på den ena arbetsplatsen efter den andra har den borgerliga regeringen valt att vara tyst - men här och var har fasaden rämnat. Så har vi t.ex. helt överraskande fått veta vad en borgerlig regering prioriterar — försvaret! Förväntningarna har varit höga hos de borgerliga tidningarna och så också hos militärerna. Vi har kunnat lisa i pressen att den borgerliga valsegern har gett militärerna nytt hopp. Men inte bara militären har fått nytt hopp utan också försvarsindustrin. Försvarsminister Krönmark har uttalat att vi har resurser för att bygga ett nytt svenskt stridsflygplan — och det innan försvarsutredningen ens har fått ÖB:s förslag på sitt bord. innan försvarsutredningen ens har börjat diskutera förslagen. Det är naturligtvis intressant för svenska folket att få veta om detta är den borgerliga rogeringens synpunkt eller enbart moderata samlingspartiets. ÖB:s förstag om flygplan har i dag presenterats för försvarsutredningen. Och det är ingen överraskning att ÖB förordar bevarad kapacitet för utveckling och tillverkning inom landet av krigsflygplan. Det överraskande är naturligtvis att försvarsminister Krönmark har reagerat och tagit ställning innan han ens har utredningens förstag på sitt bord. Det svenska försvaret har en gökunge i sitt bo. I den allmänna debatten figurerar ett pris för Viggen på 23 milj.kr. styck. Den siffran är fel. Kostnaden är snarare två tre gånger högre. Förutvarande försvarsministern har här i riksdagen redovisat totalkostnaden för Viggenplautformen till 17 miljarder kronor. Med 350 plan gör det ett styckepris på 55 miljoner, och med en prisuppräkning ett bra stycke mer. När försvarsutredningen och sedermera riksdagen i början på 1960-talet första gången fick ta ställning till kostnadsplanerna för Viggen var totalkostnaden beräknad till styvt 8 miljarder — men då med 831 flygplan. Styckepriset beräknades då till 8,8 milj.kr.. och det har sedermera med uppräknat prisläge och förändrad scrieleverans ökats till 18,3 milj.kr. 1971. Hur man än beräknar priset på kortare eller längre scrier så är slutsumman för Viggen väsentligt högre än vad riksdagen i början av 1960-talet ens kunde ana. Jag ville ha det här sagt för att man skall vara uppmärksam på de siffror som nu bresenleras för de nya flygplanen. Underlaget är nämligen bräckligt. Enligt ÖB 75 skulle en utveckling av det. nya planet BILA kosta 1930 milj.kr. Enligt ÖB 76 — ett år senare — ligger kostnaden på 2,5 miljarder kronor - en 30-procentig ökning på ett år. För ewt år sedan angavs kostnaden för anskaffning av B3LA till 3,2 miljarder kronor. I dag ges inga totaluppgifter för anskaffningskostnaden. Vi vet alltså inte var kostnaden slutar. Men så mycket vet vi att det bara är i ÖB:s allra högsta alternativ som flygplansutvecklingen ryms. Och det förutsätter en fortgående kraftig ökning av försvarskostnaderna i fast penningvärde. ÖB:s högsta alternativ, A-nivån, kommer 1982 att ligga uppemot 20 2 över nuvarande försvarsnivå, och ökningskraven enligt ÖB:s över dagens nivå. Slutsumman torde bli en total merkostnad om minimum 20 miljarder kronor under en tioårsperiod utöver nuvarande försvarskostnader. Detta skall vägas emot att långtuidsutredningen inte har förutsatt någon ökad real tilldelning till totalförsvaret under perioden 1975-1980. Var skall då péngarna till dessa ökade kostnader tas? Är den borgerliga regeringen med finansminister Bohman i spetsen beredd att höja skatten för att täcka in militärernas ökade krav, eller skall sedelpressarna rulla? Är det kanske till försvaret den höjda momsen från låginkomsttagarna skall gå? | o Den borgerliga löftespolitiken i oppositionsställning är vi vana vid. Men i regeringsställning måste man leva upp till sina löften. Före valet fanns det utrymme för sänkt marginalskatt, för sänkt arbetsgivaravgift. för vårdnadsbidrag om 10 000 per år. Nu tillkommer löftet om ökade. resurser till försvaret. Min fråga till centerpartiet och. 'folkpartiel: Har ni redan gjort upp om försvarspolitiken? Är ni överens med försvars ”Löftena kunna ej svika” — så heter det i den sång som partiledarna sjöng vid John Hedlunds tältmöten Här har i dag diskuterats de borgerliga löftena före valet, som i ansvarsposition har krymt ihop till ett intet. Jag har för avsikt att tala om ett av de områden som i valdebatten lyftes upp på hög nivå och omgavs av många vackra floskler men av få konkreta förslag, nämligen kvinnans jämställdhet. | Det politiska arbetet på att åstadkomma jämlikhet mellan kvinnor och AI/mähpo[itisk debatt - i: Allmänpolitisk debatt män måste utgå ifrån en helhetssyn. Ett mångtusenårigt manssamhälle förändras inte genom ett passivt inväntande av förändrade könsrollsvärderingar. Vi har inte tid att vänta på attitydförändringar. Vi måste kräva aktiva politiska åtgärder. Målet måste vara att få ekonomiskt oberoende, jämstiällda kvinnor och män I det svenska samhätlltet och att arbete och föräldraskap skall kunna förenas. Om kvinnorna skall kunna bli jämställda på alla nivåer i samhället, i arbetslivet, i det fackliga och politiska livet, i beslutspositionerna, måste de också delta på lika villkor och ta lika ansvar för de skilda delarna av samhället. För att man skall uppnå den frihet som är en grundförutsättning för jämställdhet krävs det att varje kvinna blir ekonomiskt oberoende av annan vuxen. Detta kan endast uppnås genom ett förvärvsarbete på vilket man kan försörja sig själv. Möjligheten att förena arbete och föräldraskap måste finnas för både kvinna och man. Utifrån denna helhetssyn har den socialdemokratiska jämställdhetspolitiken bedrivits. Arbete åt alla på goda villkor är det grundläggande och väsentligaste. Att skapa arbete åt alla kräver styrmedel från samhällets sida, det kräver en medveten sysselsättningsplanering, det kräver en stark offentlig sektor. Vill den borgerliga regeringen ta ansvaret och styra en medveten sysselsättningsplanering? Nej! Vill den borgerliga regeringen bygga ut en stark offentlig sektor? Nej! Vill den borgerliga regeringen ge samhället de styrmedel som behövs? Nej — det borgerliga svaret till kvinnorna blir: Lita på marknadskrafternas fria spel! Vi har i Sverige en högre sysselsättningsgrad bland kvinnorna än man har i 'något annat västeuropeiskt land. Det har inte blivit.så av sig självt. Över 70 2 av kvinnorna med barn över sju år förvärvsarbetar i dag. Men då skall vi komma ihåg att nästan 40 26 av alla förvärvsarbetande kvinnor arbetar under 35 timmar i veckan, medan bara 2 26 av männen gör det. Däremot arbetar över 20 26 av männen — var femte man — över 45 timmar i veckan trots att vi har 40 timmars arbetsvecka. Deltidsarbete är er följd av bristande samhällelig service — bristande barnomsorg och dålig samhällsplanering med långa avstånd mellan bostäder och arbetsplatser. Dehidsarbete, ofta under 20 timmar i veckan, som inte ger någon garanterad trygghet, är många gånger en nödlösning, inte'en önskan hos kvinnorna. Deltidsarbete ger inte ekonomiskt oberoende. De deltidsarbetandes villkor måste självfallél förbättras, framför allt genom att man öppnar möjligheterna för de deltidsarbetande att få förtur till heltidsarbete. Från borgerligt hål! säger man att deltidsarbete är en lösning som man gärna stöder. Deltidsarbete förstärker kvinnans dåliga position i arbetslivet och motverkar jämställdheten. Ökat deltidsarbete blir en väg för den borgerliga regeringen att glida undan sitt ansvar. Förstärk inte ojämlikheten! Åtgärda bristerna i stället! Arbete och föräldraskap skall kunna förenas. Det får aldrig blir en fråga om antingen-eller. Den socialdemokratiska familjepolitiken är grundad på synen om jämställdhet och barnvänlighet. Därför är det vik tigaste politiska kravet en snabb utbyggnad av god barnomsorg i bra daghem med en kraftig förstärkning av personalen. Det mål som riksdagen på förslag av den socialdemokratiska regeringen har fastlagt för de närmaste fem åren, 100 000 nya platser och 50 000 nya fritidshemsplatser, kräver stora samhällsinsatser. Arbetsgivaravgiften måste höjas: 5 miljarder beräknas det kosta. I det borgerliga regeringsprogrammet sägs att samhällets barnomsorg byggs ut enligt riksdagens beslut. Men i riksdagens bestut om den femåriga planen deltog inte moderaterna. Har man nu ändrat uppfattning när man kommit in I regeringen? Kan vi lita på denna sinnenas förändring hos moderaterna? Hur rimmar detta beslut med förslaget om ett vårdnadsbidrag? För 10 000 kr. om året eller 27 kr. om dagen tills barnet är tre år skall kvinnorna köpas att stanna hemma. I det borgerliga regeringsprogrammet heter det att stödet skall utformas så att det främjar valfrihet och jämställdhet. Min fråga till de borgerliga är då: 'Vilken valfrihet har den ensamstående småbarnsmamman med 27 kr. om dagen? Kan hon försörja sig och sitt barn på 27 kr. om dagen? Och vilken småbarnspappa väljer det alternativet? Nej, den valfriheten gäller inte de breda kvinnogrupperna utan de grupper som redan har tillräckligt goda inkomster. Den gynnar höginkomsttagare och deras hemmafruar och motverkar direkt kvinnans frigörelse och därmed jämställdheten. Med pukor och trumpeter går man nu ut och ger sken av en lag mot könsdiskriminering skulle lösa alla problem med ojämlikheten. Men jag vill påpeka för herr Ahlmark, som står för denna skenlösning, att vi har haft en sådan lag mot könsdiskriminering i statlig förvaltning sedan 1940-talet. Har vi för den skull fått jämställdhet inom statlig förvaltning? Nej! En lag mot könsdiskriminering kan möjligen gynna de starka, välutbildade kvinnorna, som kan argumentera för sin rätt. men det är ingen aktiv jämlikhetspolitik för det breda kvinnoflertalet. Snarare kan det bli ett alibi för en borgerlig regering att inte genomföra de stora. tunga och aktiva samhällsinsatser som kostar pengar. De lågavlönade svenska kvinnorna, och dit hör de allra flesta kvinnorna, har inte behov av en lag mot könsdiskriminering. För dem måste de sociala och ekonomiska villkoren förändras genom arbete som de kan försörja sig på. genom daghem åt alla barn och genom jämlik värdering av arbetsinsatsen — med andra ord genom en höjning av låglönegrupperna. Tal om jämställdhet och skenmanövrer med lagstiftning Kostar inget. Det blir de politiska åtgärderna som får visa hur mycket innehåll det finns i talet om jämställdhetsarbete och för vilka grupper man arbetar. Vad gör en borgerlig regering åt de lågavlönade? Jo, man sänker marginalskatterna i inkomstlägen över 50 000 kr. om året. Det är ett jämlikhetsförslag för männen. Men 92 26 av kvinnorna tjänar i dag under 50 000 kr. om året. De lågavlönade kvinnorna finns inte med i det borgerliga jämlikhetsarbetet. : | Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 180
Herr talman! Jag betvivlar inte fru Theorins patos för jämställdheten mellan män och kvinnor, men med de motsägelser som hon gör sig skyldig till kan man ära i tvivelsmål effektiviteten i den politik hon representerar. Hon beskyller oss för att vilja lita till marknadskrafterna, och samtidigt häcklar hon oss när vi vill sätta marknadskrafterna ur spel genom en lagstiftning mot könsdiskriminering. För mig går det inte ihop. : Vi har aldrig sagt att kvinnorna skall lita på marknadskrafterna, men kvinnorna kan lita på att folkpartiet i regeringen kommer att se till att det blir en jämlikhetspolitik som inte består bara av floskler utan av konkreta handlingar. Herr talman! Sveriges 1,3 miljoner ålderspensionärer har nu fått sin månadsutbetalning av folkpensionen för oktober månad. Det är i och för sig självklart och sensationsfritt. Ändå kan det vara värt att notera. Sedan septemberutbetalningen av folkpensionen har det ju inträffat en politisk förändring i landet, som enligt en del olyckskorpar borde få den äldsta generationen att skaka av skräck. Låt mig påminna om några av de mera makabra inslagen i årets valrörelse. I mitten av augusti ställde Aftonbladet en fråga till sina läsare som löd: ”Hur blir det om borgarna vinner valet?” Några av svaren lät så här: Anna Maja Rydewall, 73 år: ”Borgarna vill bara ha makt. Sedan kommer säkert piskan att gå igen. ATP:n är i fara.” Ellen Royne, 80 år: ”Jag är orolig för hur det skall gå för mig som pensionär. De kanske tar av pensionspengarna och vi får leva på potatis igen.” Jag tror att de här svaren speglade en verkligt upplevd oro hos den äldsta generationen. Jag träffade på liknande farhågor i samtal och brev från pensionärer under hela valrörelsen. Här gick alltså gamla människor omkring och var rädda för att ett regeringsskifte skulle kasta dem tillbaka till Fattigsveriges värsta bakgårdar, här mardrömde åldringar om ett liv utan hyresbidrag och ATP, här våndades män och kvinnor i hög ålder för ett svältliv på potatis och kattmat, här vred sig svenska pensionärer i plågorna från inbillade herremäns piskrapp. : Men vi visste, alla vi som i dag befolkar Sveriges riksdag, alla utan undantag, att frågorna var obefogade. Det borde ha varit en självklar plikt för oss alla att lugna alla oroliga pensionärer. En del av oss gjorde så gott vi kunde. Men inte alla. I ett tal i Bjurholm i Västerbotten den 21 augusti sade dåvarande socialministern Aspling: ”Nu får man tydligen också se upp med centern och folkpartiet när det gäller pensionspengarna.” Han antydde också att mittenpolitiken skulle kunna innebära, som han uttryckte det, att man ”ställer folkpensionärerna på gatan”. I ett tal i Kristianstad den 22 augusti sade dåvarande statsministern Olof Palme: ”Pensionärerna har byggt upp det här landet. De är värda en god standard och en trygg ålderdom. Vi kunde sänka skatten i stället, men det vill vi inte.” Samma dag sade förre LO-ordföranden Arne Geijer på ett pensionärsmöte i Borlänge: ”Vi måste få behålia det vi har. LCivet kan vara nog besvärtigt utan en borgerlig regering.” I annonser och paroller gick det socialdemokratiska partiet ut och uppmanade väljarna: RÖSTA INTE BORT TRYGGHETEN! Och man utmålade de tre dåvarande oppositionspartierna som HOTET MOT TRYGGHETEN — med stora bokstäver. I en annons i valrörelsens slutskede riktade bl.a. förre statministern Tage Erlander ett ”Upprop till landets pensionärer”, som antydde att s.k. högerkrafter stod i begrepp att försämra pensionärernas trygghet. Det var en hård, lång och skicklig antydningskampanj för att sätta skräck i gamla människor. Det var en otäckt genial kampanj — på skrivbordet. Men i mötet med verklighetens krassa villkor bröt den samman. ”"Vi vet vad vi har inte vad vi får” — så lyder det klassiska talesättet som låg inbakat i hela den socialdemokratiska kampanjen. Men det blev en bumerang. Ty Sveriges pensionärer vet förvisso hur de har det — och det ger knappast mersmak. Låt oss börja med folkpensionen — I 040 kr. i månaden för ensamstående folkpensionär utan ATP. Ja visst, jag vet. Det finns kommunalt bostadstillägg. I en del kommuner är det väl tilltaget och täcker hela hyreskostnaden. Men i andra ligger maximibeloppet så lågt att det inte ens skulle räcka till årshyran för ett studentrum, t.ex. Sjöbo i Skåne med 3 000 kr. som tak. Det finns alltså pensionärer som inte ens har en ograverad tusenlapp för sin konsumtion utöver bostaden. De som har varit oförsiktiga nog att följa en äldre tids sedvänja och gift sig i laga ordning har inte ens 900 kr. i månaden för sin personliga konsumtion även om bostadstillägget täcker hela bostadskostnaden. Det behövs egentligen inte så mycket fantasi för att förstå vad sådana summor betyder för vardagslivet: en ständig stressig klappjakt på utgifter, daglig vändning på varje slant, hyperkänslighet inför prisstegringar. Men, kanske någon invänder, prisstegringarna behöver väl ingen folkpensionär oroa sig för. De är ju indexreglerade. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Har alltså priserna legat stilla nu i tre fyra månader? Nej, ett sådant påstående vore ett hån. inte minst mot alla kaffedrickande pensionärer. Priserna ökar, men folkpensionen ligger still — en månad, två månader, tre månader. Så fungerar systemet. Visst finns det indexhöjningar, men med eftersläpning och glapp. Mellanskillnaden får pensionärerna stå för. Men nu får ju fler och fler pensionärer ATP, många har tjänstepensioner. Folkpensionärernas knapphetsproblem försvinner eftter hand. Jo visst, så skulle man ju cyniskt kunna säga. De dör undan, de gamla. De kvinnor som blev änkor före 1960 blir färre varje år. Snart har de dött undan och därmed ”löst” problemet med den orättvisa skillnaden mellan kvinnor som blev änkor före resp. efter det magiska årtalet 1960. Och de äldsta pensionärerna, de som bara har folkpension med pensionstillskout, de dör också undan. Men inte ens en sådan utveckling skulle lösa pensionärernas ekonomiska problem. När den absoluta knappheten minskar kommer den relativa i stället. Då kommer marginalskatter, samordningsbestämmelser och graderade vårdavgifter som släggor i huvudet på pensionärer som slitit ett långt liv och inbillat sig att de lagt grunden för en ekonomisk trygghet på rimlig nivå under pensionstiden. Herr talman! Sveriges pensionärer har det ekonomiskt bättre än de hade förr. De har det troligen ekonomiskt bättre än de flesta pensionärer runt omkring i världen. Men om man med ekonomisk trygghet menar något mer än frånvaro av svält och fattigdom, om man med ekonomisk trygghet för pensionärer menar detsamma som för yngre, dvs. en ekonomisk situation som gör vardagen relativt fri från grubblerier och bekymmer om hur man skall få slantarna att räcka till de behov som upplevs som livsviktiga, då är det ingen överdrift att säga: Ekonomisk trygghet är sällsynt bland pensionärer. Och ändå lever människan inte av bröd allenast. Ekonomisk trygghet = om den finns — är inte nog för ett människovärdigt liv. Det behövs också något annat. Låt mig citera ett inlägg från en pensionär i tidskriften Åldringsvårds septembernummer. ”Friheten som pensionär blev inte vad jag tänkt mig. Mitt arbete, mina yrkeskunskaper och erfarenheter är nu definitivt innestutna i min gamla kropp. Jag känner mig onyttig, utanför. Gemenskapen med det aktiva livet är brutet! Jag längtar efter gemenskapen med jobbarkompisarna, sorlet i lunchrummet, trängseln i omklädningsrummet, snacket om facket, paragraf 32, politiska diskussioner. Skämten, skratten, dösnacket kring DIF och AIK. Varje dag hände det saker. Nu hör jag bara den förbannade väggklockan. Den dunkar in tiden i mitt arma huvud! Tiden som snigtar sig fram och går som en lus på en tjärad sticka. som står still men ändå går för fort. Jag vill vrida tiden tillbaka och börja på nytt.” Men tiden kan ingen vrida tillbaka. varken pensionären Leif Sundberg i Hallunda, som skrivit den citerade insändaren, eller Sveriges riksdag eller någon annan maktutövare. Vi skulle däremot kunna göra tiden innehållsrik och meningsfull för alla — också de äldsta. Så länge en enda människa känner sig onyttig är samhället sjukt. Nu strömmar handböcker och debattböcker om pensionärer och av pensionärer ut från bokförlagen — och i alla finns samma budskap: Alla människor måste ha rätt till meningsfull sysselsättning. Sociologen Solomon Simovici pläderar t.ex. i en bok för kommunala sysselsättningsförmedlingar för pensionärer. Pensionerade förlagsredaktören Ingalisa Munck predikar också den meningsfulla sysselsättningens höga visa i ett s.k. Öppet brev — om att bli gammal. Och hon är själv ett levande exempel på sitt budskap — efter pensioneringen från förlagsjobbet har hon skaffat sig ett helt nytt yrke, som aktiveringsterapeut bland pensionärer. | Men det är sannerligen inte alla förunnat att kunna jobba meningsfullt efter pensionsdagen. Visserligen har riksdagen ju stiftat lag om rörlig pensionsålder mellan 60 och 70 år. Men på arbetsmarknaden råder fortfarande stupstocksprincipen. Varken LO eller statstjänstemännen försökte i årets pensionsförhandlingar på allvar rucka på de stelbenta regler som stadgar om avgångsskyldighet vid 65-årsdagen och gör varje vidare anställning därefter till en pinsam nådegåva. PTK försökte som bekant bråka om saken, men fick ge sig. Faktum är alltså: 65-årsgränsen är lika fast som tidigare 67-årsgränsen. Det finns en välkommen rörlighet nedåt, men ingen uppåt. Och ändå vet vi, genom Simovicis undersökningar, att kanske hälften av alla pensionärer skulle vilja ha ett förvärvsarbete efter pensionsdagen. De vill helt enkelt inte känna sig onyttiga. De vill inte skuffas undan. De vill vara med i gemenskapen. Men i själva verket är pensionärerna som grupp så utstötta ur gemenskapen att en del inte längre står ut — elter som det heter i en artikel av sociologen Nancy Holmström: ”Självmord bland åldringar är ett så stort och allvarligt problem att vi kan tala om att de utgör ett index på de gamlas mentala och sociala status i samhället. —-—-- De gamla kommer att fortsätta att vara självmordsbenägna, tills de inte längre upplever sig ”stå utanför.” I Sverige 1976 står alltför många pensionärer alltför mycket utanför. Det är ett faktum som socialdemokratiskt självberöm i valrörelsen inte kunde dölja. Nu gäller det för den nya regeringen att se till att också den andra biten av den socialdemokratiska kampanjen, skräckvisionerna om borgarstyret, kommer på skam. :Regeringen måste ta krafttag för att skapa verklig ekonomisk trygghet för pensionärerna. Pensionshöjningarna måste följa prisstegringarna bättre. Alla folkpensionärer måste få lika pension oberoende av civilstånd. Samordningen mellan olika pensionsformer måste reformeras. Skatten Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt på pensionärernas sidoinkomster måste mildras, skattereglerna förenklas. Den rörliga pensionsåldern måste bli verklighet, individen måste själv få bestämma sin pensioneringstakt mellan 60 och 70 år. Detta och mycket annat har Sveriges pensionärer rätt att förvänta sig av den nya regeringen. Men det får inte bli ett låst förhållande mellan givare och tagare, inte en fortsättning av allmosepolitiken. I sitt stora verk Ålderdomen — nyutkommen på svenska — skriver den franska författarinnan Simone de Beauvoir: ”En av de mest hopplösa aspekterna i de gamlas situation är att de inte själva kan förändra den.” Nej, så har det varit. men så får det inte förbli. Låt t. cx. pensionärsorganisationerna vara med i indexnämnden, låt dem vara med i rundabordssamtal om de ekonomiska resursernas fördelning. Vår tids pensionärer kommer inte i längden att nöja sig med nådegåvor, mastodontiska åldringsgetton och obligatorisk livstidssemester efter 65 årsdagen. De kommer att kräva att få vara med, att få delta i samhällstiv och arbete så länge de själva vill och orkar, att få ekonomisk trygghet på samma villkor som yngre, att få göra sina röster hörda och bli tagna på allvar. ”När de andra gick in i folkhemmet fick de gamla stanna utanför”. sade ordföranden i Pensionärernas Malmökommitté i våras. Nu bankar de på dörren. Valet den 19 september gjorde slarvsylta av skryt och skräckpropaganda som kommunikationsmedel mellan pensionärer och regering. Nu duger bara krassa fakta. Nu gäller det att mobilisera och tillvarata pensionärernas mänskligu resurser. Det är bäst att den nya regeringen inser det från början.

Herr talman! Nej, herr Gahrton, man sätter inga marknadskrafter ur spel med en lag mot könsdiskriminering. Vi hade förhoppningar om att det folkpartistiska förslaget skulle ha litet mer kött på benen än vad som visade sig vara förhållandet. Man faller tillbaka på den amerikanska lagstiftningen. I Amerika är man, sedan man dragit slutsatserna av lagstiftningen. överens om att det inte är själva förbudslagen som gett några effekter, utan de s.k. affirmative actions — de positiva åtgärder - som lagen möjliggör. Folkpartiet skall se till att det inte bara blir floskler, säger herr Gahrton. Ja, då vill det till mer än vad herr Ahlmark i dag presenterade för oss i jämlikhetsfrågan. Jag lyssnade noga. Han sade: Vi skall försöka göra ännu mer för att bryta diskrimineringen av kvinnorna. Vi skall söka oss fram till hur det skall ske — det bli en av våra viktigaste uppgifter. Det var stora ord, men inga förslag utöver den lagstiftning som ni talade om under valrörelsen och vars effekter vi hyser stor tveksamhet inför. Det finns några grundläggande fakta som man måste ta hänsyn till, om man vill åstadkomma jämställdhet för kvinnorna. Arbete så att man kan försörja sig själv och daghem åt alla barn är de två viktigaste bitarna. Ni erbjuder inga styrmedel för att skapa arbete. Det är i hög grad tvivelaktigt om ni erbjuder täckning för kostnaderna på daghem; ni har också alternativet vårdnadsbidrag, som direkt motverkar jämställdheten. Ni förordar deltidsarbete, som också direkt motverkar jämställdheten. Ni föreslår marginalskattesänkningar för inkomster över 50 000 kr. — 92 2 av kvinnorna finns inte med i den inkomsttagargruppen. Det är era aktiva åtgärder för att åstadkomma jämställdhet, och det stora kvinnoflertalet har inte mycket att vänta — hur väl folkpartiet än vill i den borgerliga regeringen. Till sist, herr Gahrton! Skyll inte på tidningar och socialdemokrater för att vi använder era cgna uttalanden. Det var Per Ahlmark själv som varnade för moderaternas marginalskatteförslag. Han sade att det leder till att pensionärerna måste kastas ut på gatan. Efter några månader blev - det valrörelse, och då hakade man på marginalskatteresonemanget även från folkpartiets sida.

Herr talman! Fru Theorin vet mycket väl att moderaternas och mittenpartiernas skatteförslag i valrörelsen var olika. Det skatteförslag som nu aviserats från regeringen överensstämmer med mittenpartiernas. Vi har klart sagt ifrån att vi är beredda att betala de reformer vi kräver, framför allt för de sämst ställda i samhället — inte minst för de gamla, barnfamiljerna och de sjuka. Vi vill ha en lagstiftning mot könsdiskriminering, därför att det är ett styrmedel. Men vi säger ju i varje anförande - vi gjorde det i valrörelsen, och vi gör det nu här i riksdagen — att det bara är ert medei i arbetet för jämlikheten. Anledningen till att vi i debatter med just socialdemokraterna inte räknar upp en lång lista över andra åtgärder är att vi i dessa frågor faktiskt i stor utsträckning varit överens. Vi har tillsammans genomdrivit riksdagsbeslut om utbyggnad av barnomsorgen. Jag vet inte om fru Theorins sätt att uttrycka sig i denna debatt innebär att hon nu företräder någon annan linje, men faktum är att våra partier här i riksdagen varit helt eniga. Vi har från folkpartiet också föreslagit ett förhöjt barnbidrag, som man i debatten ibland har kallat för vårdnadsbidrag. Jag har väldigt svårt att se på vilket sätt ett förhöjt barnbidrag för småbarnsfamiljerna skulle kunna innebära ett steg bakåt, en minskad valfrihet. I regeringsdeklarationen står det att vi skall ha ett vårdnadsbidrag som främjar såväl Jämlikhet som valfrihet. Vi har ännu inte sett det förslaget i detalj, men det kommer att föreläggas riksdagen i en proposition. Med min tolkning — och jag vågar säga att det är en utbredd tolkning inom mitt parti — är det ett vårdnadsbidrag som är så konstruerat att det inte får styra någon förälder åt något håll. Ett sådant vårdnadsbidrag eller förhöjt barn Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt bidrag kommer rimligen att ligga ganska nära det förslag som vi har fört fram tidigare.
Herr talman! För upplysnings skull vill jag tala om för herr Gahrton att jag är en av dem som här i riksdagen har drivit frågan om barnomsorgens utbyggnad. Det är bra att vi har varit överens, herr Gahrton, men ni har hamnat i dåligt sällskap. Ni har fått på halsen en hel del av de förslag som ni inte har ställt er bakom tidigare, och ni skall klara av att hålla emot två partier som i sin praktiska politiks utformning har klart konservativa värderingar i jämställdhetsfrågan. Det är centern och moderaterna som kräver ett vårdnadsbidrag på 10 000 kr. om året eller 27 kr. om dagen. Det ger ingen valfrihet, herr Gahrton, vare sig för en låginkomsttagare eller för en ensamstående mamma. Man kan inte försörja sig på 27 kr. om dagen. Inte helter folkpartiets alternativ med ett förhöjt barnbidrag eller 300 kr. skattefritt i månaden ger valfrihet åt låginkomsttagaren eller åt ensamstående. Valfriheten är en myt om ni inte finner på ett bättre förslag och ett mycket mer kostnadskrävande förstag än det ni har presenterat. Det enda nya ni har presenterat i jämställdhetsfrågorna förutom detta om vårdnadsbidrag är lagstiftning. Men lagstiftning åstadkommer inte jämställdhet, herr Gahrton. Lagstiftning mot könsdiskriminering har vi haft i statlig tjänst sedan 1940-talet, och vi har fortfarande könsdiskriminering i statlig förvaltning. I annat fall hade inte den statliga utredning behövts som presenterade olika förstag för att motverka denna ojämlikhet när det gäller kvinnor i statlig förvaltning. Det är bara att konstatera att en lagstiftning är en skenmanöver för att komma undan de riktiga och verksamma åtgärder som kräver resurser.

Herr talman! Vi har lagstiftning mot rasdiskriminering. Men vi inbillar oss inte att man avskaffar alla människors fördomar mot etniska minoriteter eller invandrare tack vare en sådan lagstiftning. Den kan emellertid i vissa situationer vara ett verksamt medel och en del i den normbildning som vi eftersträvar. Vill socialdemokraterna avskaffa den lagen? Skall vi inte använda oss av alla medel som finns? På liknande sätt menar vi att en lagstiftning innebär ett klart ställningstagande från samhällsmaktens sida för att könsdiskriminering över huvud taget inte skall förekomma. Det skall inte vara så att man inom en viss samhällssektor har skärpta bestämmelser, medan man inom de Övriga samhällssektorerna har andra bestämmelser. Det är ganska märkligt att socialdemokraterna vill dela in samhället så att man lämnar en del fri från klara bestämmelser och uttalanden från samhällsmaktens sida. Att ge marknadskrafterna, fördomskrafterna och alla andra konstiga krafter fritt spelrum kan vi inte tillåta. Det är i god överensstämmelse med gammal social liberalism att när statsmakten behövs för att garantera jämlika rättigheter, då skall den inte dra sig för att agera. Det är en märklig upplevelse att höra socialdemokrater argumentera mot det.

Herr talman! Samhället förändras ständigt, snabbare nu än någonsin tidigare och kanske också mer genomgripande. Förändringarna inom näringslivet styrs av flera faktorer. Ny teknik och nya tillverkningsmetoder påverkar förutsättningarna för såväl jordoch skogsbruket som industrin och : serviceförsörjningen. Inom nästan alla områden finns en strävan att tillvarata de företagsekonomiska fördelar som sägs ligga i stordrift, specialisering och tillverkning i långa serier. Ramen för nationeH företagsamhet bryts stundom, och multinationella intressen synes öka. Vårt land blir alltmer beroende av omvärlden. Därmed ökar kraven på konkurrenskraft och effektivitet. Förändringarna inom näringslivet har i hög grad påverkat befolkningsutvecklingen i olika delar av landet — så även i Värmland. Koncentrationen av befolkningen till större orter beror främst på att människorna har flyttat för att få arbete eller för att få större valmöjligheter på arbetsmarknaden. För många har det varit naturligt att på detta sätt försöka få stabilare arbetsförhållanden och kanske bättre inkomster. Men många har upplevt förändringarna negativt och drabbats av sociala och psykologiska problem. Genom att befolkningen har minskat i olika delar av landet har också underlaget för många servicefunktioner minskat — i åtskilliga fall så kraftigt att de fått läggas ned. I områden där befolkningen ökat snabbt har servicen inte kunnat byggas ut i samma takt. och det har blivit brist på vissa viktiga servicefunktioner. Samhället har i stor utsträckning fått ta på sig ansvaret för att lösa de problem som näringslivets förändringar och befolkningsutvecklingen fört med sig. Det är därför naturligt att samhället på olika sätt alltmer söker att genom planering styra och påverka förloppen. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Det svenska samhället fungerar enligt blandekonomins principer. De s.k. marknadskrafternas fria spel har ganska stort inflytande på samhällsutvecklingen. Samhällets strävan att styra utvecklingen begränsas därför i viss mån. Om samhället skall kunna bedriva en allt aktivare samhällsplanering måste det dock anges vissa regler för det privata näringslivets agerande. Många upplever redan nu det statliga inflytandet över det privata näringslivet såsom för stort. Från andra håll framförs krav på starkare styrmedel och ökad kontroll. Genom arbetsmarknadspolitiken har samhällets insatser sedan länge inriktats på att minska problemen i samband med .flyttning och omställning. Riksdagens beslut 1964 om en aktiv lokaliseringspolitik var ett viktigt steg. Beslutet innebar att samhället genom bättre information och lokaliseringsstöd skulle påverka främst industriföretagen att etablera eller bygga ut sin verksamhet i orter inom de delar av landet där det råder brist på arbetstillfällen, speciellt kanske inom stödområdet. Samhället har ett ansvar för att strukturomvandlingen och den ekonomiska expansionen sker i sådana former och i sådan takt att de enskilda människornas trygghet värnas. Befolkningsutvecklingen i Värmlands län har inte varit gynnsam., men den har dess bättre under senare år något stabiliserats. Det är främst unga människor som flyttar. Nettoutflyttningen från stora delar av länet under de senaste årtiondena hänger samman med förändringar inom näringslivet. Som i landet i övrigt har det värmländska näringslivet under de senaste årtiondena genomgått en omfattande strukturomvandling. Näringslivets struktur och utveckling varierar mellan olika delar av länet. Den största minskningen av antalet sysselsatta väntas i Hagfors-Munkforsregionen och i Filipstadsregionen. Som i flertalet skogslän domineras länets industristruktur i relativt stor utsträckning av konjunkturkänsliga och kapitalintensiva industrier. Det är massaoch pappersindustrin, det är kemiska fabriker, det är järnoch stålverk. Sysselsättningen inom dessa basindustrier har trots kraftiga produktionsökningar stagnerat under de senaste årtiondena. Karakteristiskt för den värmländska industristrukturen är också dominansen av ett fåtal bruksorter — det är Hagfors, Munkfors, Storfors, Lesjöfors och Björneborg inom järnoch stålindustrin, det är Skoghall, Grums, Deje och Bäckhammar inom massaoch pappersindustrin. Det ensidiga näringslivet och dess brist på sysselsättningsmässigt expansiva delar har givit Värmland höga arbetslöshetssiffror. Med anledning av det ensidiga näringslivet på dessa orter förväntar jag att Uddeholmsbolaget, Billerud m.fl. vill etablera samarbete med Värmlands företagareförening och kommuner i avsikt att utveckla och bilda nya småindustrier. Det borde väl finnas idéer och produkter som kan utvecklas. Det gäller att få till stånd en breddad sysselsättning på de orter där storföretagen nu är ensamma eller nästan ensamma vad gäller industriell verksamhet.

Ändrade förhållanden på dessa områden kan få betydelsefulla effekter för sysselsättningen genom att de anställdas önskemål och synpunkter får mera beaktande och därmed ökad tyngd. Ett ökat statligt inflytande över näringslivet bör kombineras med cett ökat statligt ansvar för att sysselsättningsmöjligheterna tryggas även genom statliga företagsetableringar i sysselsättningssvaga län. Statliga industricentra bör uppföras i Värmland. Länsstyrelsen har tidigare framhållit att det finns orter som fyller kraven för lokalisering av statliga industrier till Värmland. Vissa delar av järnoch stålindustrin står nu inför svåra omställningsproblem. Stålbranschrådet ser över handelsstålindustrins utveckling medan en utredning inom Jernkontoret ägnar sig åt specialstålsområdet. Vår stålindustri är mycket beroende av utlandet och därför känslig för internationella konjunkturer och svängningar. Det är visst så att Kopparberg och Uddeholm förhandlar om någon form av samarbete. Jag är inte som man säger inside-informerad, men det lär vara så att det finns överkapacitet inom det området. Det talas vidare om vikande lönsamhet. Detta är svårigheter på stålsidan som berör Värmland i hög grad. Uddeholmsbolaget är ett stort företag i vårt län. Dess industrier bär i långa stycken upp sysselsättningen för den värmländska befolkningen och flera kommuner är helt beroende av bolagets framtida utveckling. Det är väl förståeligt att läget på stålsidan och vissa oklarheter på området skapar oro inför framtiden. Industrins bekymmer är minst lika mycket kommunala bekymmer. Låt oss hoppas att de förhandlingar och överläggningar som pågår eller senare kommer till stånd, det må gälla samarbete eller samgående, kan leda till resultat som tryggar framtiden för de anställda och de kommuner vari de har sin hemvist. Men det kanske inte bara är stålsidan som oroar. Vad gäller massaoch pappersindustrin har försports att man brottas med lönsamhetsproblem och svårigheter. Det har antytts att man kan befara personalinskränkningar på detta område. Måhända är vissa omställningar ofrånkomliga även här. Men oavsett vilken industrigren det gäller vill jag säga att man alltid skall ge stort utrymme för socialt ansvar, så att de anställda inte hanteras för hårt i dvlika processer. Personalen skall inte vara en buffert härvidlag. Jag tar inte avstånd från projektgruppen som söker vägar att förbättra lönsamheten. Tvärtom, det torde vara riktiga åtgärder i sådana här svåra lägen. Men det får inte leda enbart till personalinskränkningar i avsikt att spara. En sparkampanj skall söka mång Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 190 grenade vägar i sitt syfte och jag förutsätter också att så sker. Det gäller nu att med det helas bästa för ögonen i samförståndets tecken se till att nå bästa möjliga lösningar på de nu uppkomna svåra problemen. Det kanske finns möjligheter till nya produkter och nya marknader som kan återställa tillförsikten och trygghetskänslan inför kommande år. Det framhålls ofta med skärpa att Norrland, kanske framför allt Norrbotten, behöver hjälp i olika avseenden, och detta med all rätt. Förvisso skall vi hjälpa norrlänningarna så att denna landsdel kan bestå och blomstra till gagn för befolkningen därstädes, men låt oss inte glömma att Värmland har samma problem att brottas med som man har i Norrland. Jag förväntar mig att vårt län kan påräkna förståelse för våra problem och att vi kan erhålla stöd i de former och i den omfattning som behövs för att invånarna skall kunna se framtiden an med tillförsikt. Av regeringsdeklarationen framgår att man skall föra en politik för sysselsättning, att man skall föra en aktiv konjunkturpolitik för att trygga arbete åt alta och att nya arbetstillfällen måste skapas inom näringslivet. Det har vidare talats mycket om 400 000 nya jobb. Låt oss nu se allvar bakom dessa ord. Låt oss se initiativ och åtgärder enligt dytikt tal. Jag hoppas verkligen att det finns en ärlig vilja att infria de vackra ord som sagts och de löften som gavs i valrörelsen av dem som nu sitter i regeringsställning. Det skall bli intressant att se vad som händer under de närmaste åren i fråga om sysselsättning och utbyggd regional balans.

20, och anförde: Herr talman! Herr Måbrink har - under hänvisning till vissa uttryck i en tidningsintervju med polismästaren i Stockholm — frågat mig om Om formerna för ingripanden mot sociala problem ingripanden mot sociala problem regeringen anser att sociala problem bör diskuteras i termer som ”slödder” och mötas med militärliknande åtgärder. Svaret på frågan är nej.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som ju var klart. Polismästare Holmérs batongfilosofi för lösning av sociala problem är tydligen inspirerad av moderata samlingspartiet, som nu också sitter i regeringsställning. Uppenbarligen är det så att polismästare litet varstans i landet nu, i och med maktskiftet, vädrar ut sina innersta reaktionära människouppfattningar. Det är alltså deras värderingar om grupper av samhällsmedborgare som slagits ut av det hänsynslösa samhällssystem vi lever i — ett system som hårt och brutalt slår mot de svaga. Det är ett samhällssystem där man dagligen matas med förljugenhet och idealiseringar, där den starke framstår som den gode samhällsmedborgaren - med andra ord det borgerliga samhället. Jag skulle ha haft en viss sympati. för Holmérs uttalande om ”slödder”, om han menat hyreshajar, bostadsspekulanter, skattesmitare eller kapitalister som hänsynslöst kastar ut tusentals människor i arbetslöshet och en oviss framtid — men dem hittar man som bekant inte i tunnelbanan. Vi inom vpk förstår människors oro och rädsla för de problem som finns i tunnelbanor och på andra platser. Just därför är vi också djupt oroade inför de lösningar som nu signaleras. Om Holmérs och andra reaktionära polismästares lösningar skall vara gällande i fortsättningen kommer en våldsmentalitet att utvecklas som också kommer att få verkligt allvarliga konsekvenser. De problem som finns är grundade på brister i samhället. Man måste då försöka komma till rätta med dessa genom ordentliga satsningar på det sociala området. Så har hittills inte skett. Det har varit ett allmänt pratande från de borgerliga partierna och från socialdemokraterna. Det gjordes stort nummer av 6 § i LTO, den paragraf som gäller den sociala satsningen, men ingenting har hänt under de tre år som LTO har funnits. Däremot har vi fått fler poliser, och nu signaleras ytterligare ökningar. Jag vill ställa ytterligare ett par frågor till justitieministern: 1. Kommer justitieministern att medverka till att förhindra uppkomsten av specialkommandon, som skulle användas för rensningsaktioner mot de, som det brukar heta, socialt avvikande? 2. Om justitieministern inte instämmer i Holmérs reaktionära uttalande, kommer justitieministern att vidta åtgärder mot Holmér, exempelvis en ompfacering av honom till en mindre känslig befattning?

Herr talman! I anslutning till mitt svar vill jag gärna framhålla att det är min personliga uppfattning att man, när man har att för samhällets räkning handlägga sociala frågor, inte vinner någonting i sak genom att använda känslomättade uttryck, som ofta kan missuppfattas och tolkas som längre gående än avsett. Men det är å andra sidan klart att man, även om man i sitt ordval är helt neutral, inte därmed löser de sakliga problemen. De problem som låg bakom den intervju som herr Måbrink åsyftar gäller åtgärder inom polisverksamheten i Stockholm. BL. a. gäller det ingripanden för att komma till rätta med våldstendenser eller oordning vid tunnelbanestationer och åtgärder för att intensifiera trafikövervakningen vid vissa tider. Det är här fråga om åtgärder som man tyvärr inte kan undvara i polisverksamheten. Det finns ingen anledning för mig att som svar på herr Måbrinks fråga ingå i detalj på dessa åtgärder.
Herr talman! Jag återkommer till den ena av de frågor jag ställde. Den är faktiskt väsentlig. Jag tror inte att det var någon tillfällighet att herr Holmér uttalade sig om dessa specialkommandon. Enligt tidningsuppgifter för några dagar sedan ligger specialkommandostyrkorna färdiga och skall komma till användning inom den närmaste tiden, bl.a. för rensningsaktioner. Detta är ganska allvarligt. Jag vill fråga herr justitieministern om det verkligen finns långt framskridna planer på dessa specialkommandon. Om tidningsuppgifterna är riktiga, kommer justitieministern i så fall att förhindra dessa specialkommandons förverkligande och användning?

Herr talman! Fru Lundblad har frågat mig om jag tänkt vidta några åtgärder med anledning av en rapport om gödselmedlen och miljöskyddet som statens naturvårdsverk lagt fram. Användningen av handelsgödselmedel har ökat kraftigt under senare år och är i dag en förutsättning för bedrivande av ett rationellt jordbruk. Samtidigt får handelsgödsel naturligtvis inte användas på ett sådant sätt att hälsoellter miljöproblem uppstår. Det är därför viktigt att berörda myndigheter följer utvecklingen med uppmärksamhet. Naturvårdsverkets nu framlagda rapport är ett exempel på att så också sker. Jag utgår från att de rekommendationer som finns i rapporten utnyttjas i den utbildnings-, rådgivningsoch upplysningsverksamhet som bedrivs på lantbrukets område. | Som framgår av rapporten har inom vissa områden höga nitrathalter uppmätts i dricksvattnet. Inom sådana områden bör självfallet särskild försiktighet med användningen av handelsgödsel iakttas. Genom undersökningar av bl.a. hälsovårdsnämnderna förbättras också fortlöpande dricksvattenkontrollen inom de utsatta områdena. I de fall då dricksvattenförsörjningen kan hotas ger gällande lagstiftning möjligheter till ingripande. Enligt vad jag erfarit behandlar vidare vattenlagsutredningen frågan om effektivare bestämmelser för att skydda vattentillgångarna. Några direkta åtgärder från min sida med anledning av rapporten anser Jag därför inte nödvändiga f.n.

Herr talman! Jag vill gärna tacka jordbruksministern för svaret på min fråga, men jag kan knappast säga att jag är tillfredsställd med svaret. Tvärtom är jag mycket besviken. Centerpartiet har gärna velat vara bäst på miljövård, och nu hade man en chans att visa att det inte är så långt mellan ord och handling, men tyvärr måste jag konstatera att det är långt mellan löftena och deras förverkligande. Trots att man under flera år från forskarhåll har varnat för att den använda mängden av speciellt kvävegödselmedel varit så stor att den genom urlakning i lättare jordar kunde förorsaka föroreningar av dricksvattnet och av vattendragen, har det inte skett någon rejäl minskning i försäljningen av handelsgödselmedel och inte heller i förbrukningen av dem på dessa jordar. Ökad bevattning under senare år har gjort att problemen blivit större. Tidigare har det saknats bevisunderlag för farhågorna i detta sammanhang, men nu har vi fått sådana bevis genom naturvårdsverkets undersökning. Därför måste man, herr jordbruksminister, göra ett val. Vill man undanröja riskerna för ytterligare förorening av dricksvatten eller vill man låta jordbrukarna obehindrat öka skördarna med hjälp av större mängder handelsgödsel och bevattning? Väljer statsrådet att undanröja miljöriskerna? Det ser inte så ut, av svaret att döma. Vi vet inte vad jorden gömmer. Men vi vet att en ökad förorening av dricksvattnet med nitrat på grund av den stigande mängden handelsgödsel innebär mycket stora risker för våra barns hälsa. I närheten av min hemort har flera år i rad rekommendationer utfärdats att inte ge spädbarn dricksvatten i lantbruksområdena. På vissa håll i södra Sverige har man verkligen anledning att fråga sig om större skördar av potatis och ökande inkomster för jordbrukarna är viktigare än våra barns hälsa. 1974/75 användes över 200 milj. kilo kvävegödselmedel till ett pris av 250 milj.kr. Betänk därutöver hur mycket energi som produktionen av dessa medel slukar. Nu talar herr jordbruksministern om den utbildningsoch rådgivningsverksamhet som bedrivs på detta område, och jag tycker det är riktigt att man har sådan verksamhet. Jag hörde emellertid ett radioprogram med en informationsdag för jordbrukare, där man lät representanter för gödselmedelsföretag ta över denna rådgivning. Eftersom dessa företag liksom flera andra producerar både gödselmedel och medel för att rena förorenade vattendrag, kan man förstå hur denna information kommer att bedrivas. Man kommer inte att rekommendera försiktighet med gödsling och bevattning. Därför skulle jag vilja fråga jordbruksministern: Tänker jordbruksministern i fortsättningen tillåta att representanter för gödselmedelsföretagen deltar i informationen till jordbrukarna i nämnda avseende?
Herr talman! Fru Lundblad uttryckte sin besvikelse över mig som centerpartist med anledning av det svar som hon har fått. Det kan inte tydas på annat sätt än att fru Lundblad har haft större förhoppningar på den nya regeringen än på den gamla regeringen, och det gör naturligtvis mig glad. Nu är det så, fru Lundblad, att vi inte är overksamma på detta område. Socialstyrelsen har under de senaste åren exempelvis genomfört flera undersökningar för att belysa hälsoeffekter av nitrat i dricksvatten. Undersökningarna har främst gjorts i Kristianstads och Gotlands tlän. Hittills har man inte funnit något statistiskt samband mellan cancerfrekvens och förekomst av nitrat i dricksvattentäkter. Förgiftning av småbarn genom höga halter av nitrat i konsumtionsvatten är inte heller känd i Sverige. Socialstyrelsens arbete med dessa frågor fortsätter. Bl. a. kommer man inom några månader att redovisa en utredning om enskilda vattentäkter i Kristianstads län. Man utreder också frågan om eventuellt samband mellan högvärdiga nitrathalter och handelsgödselanvändningen. Socialstyrelsen har alltså hittills inte funnit något samband mellan cancer och nitrat i dricksvatten. Vi följer i departementet denna fråga med stor uppmärksamhet, fru Lundblad. Självfallet skall informationen vara objektiv.

Herr talman! Allt vad jordbruksministern i sitt svar har redovisat är förslag om kontroll och åtgärder i efterhand. Vad jag vill är att förebygga stora hälsorisker för våra barn och kanske också för oss vuxna. Även om man inte har påvisat ett klart samband mellan cancer och nitrat i dricksvatten måste det finnas risker eftersom socialstyrelsen förbjuder att man ger spädbarn sådant vatten. Det kan inte vara helt utan orsaker som detta förbud har tillkommit i flera kommuner. Viktigt är också att tillse att gödselmedelsföretagen lämnar en vettig rekommendation på sina förpackningar. Här tycker jag verkligen att det finns anledning att göra en insats. Jordbruksministern kunde visa att nedläggning av mindre butiker han är konsumentvänlig även mot jordbrukarna och utfärda ordentliga rekommendationer i fråga om den konstgödsel som saluförs. Herr jordbruksministern måste ju ha nära till sådana kontakter eftersom SLR, som är en del av Lantbrukarnas riksförbund, säljer 70 96 av all konstgödsel i Sverige. Det finns alltså stora möjligheter för jordbruksministern, både i hans egenskap av statsråd och i hans egenskap av deltagare i lantbrukarnas föreningsrörelse, att göra någonting åt problemet. Frågan är då om han är miljövårdare i första hand eller om han mer är jordbrukare. Jag tycker det skulle vara beklagligt om jordbrukarna så småningom skulle bli de värsta miljöförstörarna i Sverige.
Herr talman! Herr Stensson har frågat mig om jag avser att föreslå några åtgärder för att förhindra nedläggningen av mindre butiker. Inledningsvis vill jag påpeka att svårigheterna för mindre butiker till en del förklaras av de allmänna arbetsbetingelser som gäller för mindre företag och familjeföretag. Regeringens allmänna strävan är att utforma sin politik så att mindre företag ges goda utvecklingsmöjligheter. Vad gäller åtgärder för att förhindra nedläggning av mindre butiker vill jag först erinra om att det sedan år 1973 utgår statligt stöd till kommersiell service i glesbygd. BI. a. utgår förmånliga lån och direkta bidrag för investeringar i nedläggningshotade dagligvarubutiker. Som beslutsunderlag när det gäller sådant stöd finns normalt en kommunal varuförsörjningsplan. Frågan om hur man allmänt skall förhindra nedläggning av viktiga butiker har studerats i ett större sammanhang av distributionsutredningen. Utredningen har föreslagit bl.a. att nyss nämnda stödverksamhet fortsättningsvis skall omfatta hela landet. Distributionsutredningens förslag har remissbehandlats och bereds f. n. inom handelsdepartementet. Innan denna beredning är slutförd är jag inte beredd att ta närmare ställning till det problem som herr Stensson för fram.

19, vill herr socialministern, och anförde: Hérr talman! Fröken Hjelmström har frågat chefen för socialdepartementet vad regeringen avser att göra för att öka utbildningskapaciteten för personal inom barnomsorgen. Enligt fastställd ärendefördelning an 1 . kommer det på mig att besvara frågan. Skolöverstyrelsen har i uppdrag att beräkna behovet av personal för olika barnomsorgsyrken. Dessa beräkningar kommer enligt vad jag har inhämtat att läggas fram inom kort.
Herr talman!
Enligt regeringsförklaringen skall utbildningen av personal för barnomsorgen ökas. Regeringen avser att i budgetpropositionen redovisa bl.a. hur många utbildningsplatser som regeringen anser bör inrättas under nästa budgetår.

Läget är ju följande: I våras fattade riksdagen beslut om en rekommendation av 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser under en femårsperiod — i förhållande till behovet löjligt låga siffror. När man nu fattade ett sådant beslut borde man rimtigen också ha tagit konsekvenserna av det och i motsvarande mån byggt ut utbildningsresurserna. Så skedde inte.

Personalbristen kommer alltså att styra utbyggnaden. Alternativet för kommunerna är att sänka kvalitetskravet eller helt avstå från kvalitativa förbättringar. Och det skall man se mot bakgrund av att många kommuner i dag inte ens följer socialstyrelsens nuvarande rekommendationer om personaltäthet. I Stockholm t.ex. kommer man under den närmaste femårsperioden att tvingas antingen att uppskjuta den kvantitativa utbyggnaden — och det när 11 000 barn står i kö för daghemsplats — eller också att sänka kvalitetskravet kraftigt, trots att den utbyggnad man planerar i Stockholm inte kommer att motsvara behovet. Stockholm är ändå väl gynnat från personalrekryteringssynpunkt. I Stockholms förortskommuner, exempelvis Fittja, finns det daghem där en av tio förskollärartjänster är besatt. Personalbristen drabbar ju främst de barnrika kommunerna som har hög överinskrivning och många barn med extra behov av stöd och stimulans. Det är kommuner med många invandrare, kommuner där det egentligen krävs en betydligt större personaltäthet än enligt socialstyrelsens nuvarande rekommendationer. Jag vill fortsätta med en följdfråga: Innebär det här svaret att utbyggnaden skall göras enligt junibeslutet, etter kommer man att ytterligare utöka utbyggnaden? Och är man i så fall beredd att gå på vpk:s krav, alltså en utbyggnad som motsvarar omkring 20 000 tjänster om året? Det här är särskilt angeläget med tanke på det krav vi också har ställt - Nr 18 på bindande normer för kommunerna beträffande väsentliga kvalitets Torsdagen den Herr talman! Fröken Hjelmström inser säkert att jag inte i dag kan — ning av personal ange i vilken utsträckning utbildningskapaciteten kommer att föreslås - inom barnomsorökad i budgetpropositionen i januari. Jag kan bara hänvisa till regerings — gen deklarationen. Men låt mig ändå relatera vad som har hänt hittills. Efter den av fröken Hjelmström nämnda överenskommelsen hösten 1975 mellan den dåvarande regeringen och Kommunförbundet om utbyggnad av kommunernas barnomsorg lade regeringen fram förslag för riksdagen om en ökning av antalet utbildningsplatser i olika vårdutbildningar och i fritidspedagogutbildningarna. Riksdagen fattade beslut i huvudsaklig överensstämmelse med förslagen. Antalet platser i olika utbildningar för barnomsorgsområdet har därmed ökat med 3 250 innevarande budgetår, och det går inte att hävda att inte den ökningen är ganska betydande. Ökningarna var dessutom i flera fall av den storleksordningen att det inte ansågs praktiskt möjligt att gå längre: lokaler, lärare, praktikplatser är faktiskt nödvändiga. Med undantag av vpk har samtliga riksdagspartier varit ense om dessa ökningar. Den här av mig nämnda prognosen från SÖ kommer förhoppningsvis att ge ett säkrare beslutsunderlag och att visa om det är praktiskt möjligt att väsentligt gå utöver vad riksdagen i våras beslutade.

Herr talman! Oklarheten har fortfarande inte skingrats. När man i våras fattade beslutet om utbyggnaden av personalutbildningen — i mitt anförande pekade jag just på detta — så tog man inte hänsyn till behovet av förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare, utan man tittade på hur mycket lokaler och andra resurser för utbildningen man hade. Fattar man ett beslut om 100 000 nya daghemsplatser så måste man väl också se till att det finns personal till dem! Annars blir beslutet poänglöst, och kommunerna kan inte uppfylla ens den rekommendationen. Vad står det egentligen i regeringsdeklarationen? Jo, det står att normer skall fastställas för personaltäthet och gruppstorlek inom förskolan. Avser man att uppfylla denna utfästelse, eller är det också bara vackra ord? Avser man att uppfylla vad som står i regeringsdeklarationen, så måste man bygga ut personalutbildningen till omkring 20 000 platser om året. Att vänta ytterligare ett halvår kommer bara att sänka kommunernas utbyggnadstakt ytterligare. Det innebär att t.ex. de 11 000 barn som står i kö i Stockholm får vänta ytterligare ett antal år på daghemsplats. Det gör det ännu svårare för kvinnorna att ge sig ut på arbetsmarknaden. Allt det man sade i valrörelsen om kvinnornas jämställdhet ter sig som ett hån när man på det ena stället fattar ett beslut som syftar till 13 att förbättra deras möjligheter och på det andra stället ett beslut som innebär en begränsning av dessa möjligheter.
Herr talman! Behovet av ytterligare personal är vi givetvis ense om, fröken Hjelmström. Men vi kan ju inte lösa alla problem på ett år. Utbildningen måste byggas ut successivt för att vi skall uppnå balans. Men för att ytterligare försäkra fröken Hjelmström om att alla ansträngningar görs för att åstadkomma en tillfredsställande utbildningskapacitet kan jag nämna att en plancring pågår inom AMS med sikte på att erbjuda icke yrkesverksamma förskollärare en reaktiveringskurs. Den planeringen sker i samarbete med förskollärarnas fackliga organisation, som har ungefär 1 600 förskollärare registrerade som icke yrkesverksamma, och SÖ. fr.o.m. budgetåret 1976/77 är barnskötarutbildning upptagen som bristyrkesutbildning. Det äger alltså rum en utökning även av den personalutbildningen.
Herr talman! Statsrådet Mogård talar uppenbarligen fortfarande i första hand om junibeslutet. Men redan i juni stod det ju klart att den utökning som man då fattade beslut om inte tillnärmelsevis skulle räcka.

Herr talman! Herr Gahrton har frågat mig om jag avser att lägga fram förslag om åtgärder i syfte att stärka patienternas integritetsskydd i samband med patientjournaler. Av 145 sekretesslagen följer att en patient i princip har rätt att ta del av en om honom på statligt eller kommunalt sjukhus upprättad journal. Detta kan vägras endast om det finns grundad anledning att anta att genom handlingens utlämnande. ändamålet med vården eller behandlingen motverkas eller någons personliga säkerhet kan sättas i fara. Utan patientens samtycke får en journal i regel inte utlämnas till annan tidigare än 70 år efter handlingens datum. Inom justitiedepartementet pågår en översyn av nuvarande bestämmelser om tystnadsplikt och handlingssekretess. Enligt vad jag har inhämtat avses en proposition i ämnet komma att läggas fram för riksdagen under nästa år. endast i fråga om öppen vård. Jag vill här nämna att ett av riksarkivet — Nr 18 utarbetat förslag till råd och anvisningar om gallring i medicinska arkiv Torsdagen den f.n. övervägs inom socialdepartementet. 28 oktober 1976 Socialstyrelsen har i ett cirkulär år 1973 om avfattande av läkarintyg, — läkarutlåtanden, journaler m.m. inskärpt vikten av att sådana handlingar . Om anteckningar i inte onödigtvis ges en avfattning eller ett innehåll som kan anses krän — patientjournaler kande för patienten eller anhöriga till patienten. I cirkuläret understryks särskilt att endast sådana uppgifter som är nödvändiga i det aktuella sammanhanget skall tas med. Jag vill i detta sammanhang erinra om att en patient som anser sig ha blivit felaktigt behandlad eller i något avseende illa bemött av hälsooch sjukvårdspersonal som står under socialstyrelsens tillsyn alltid kan göra anmälan om det till medicinalväsendets ansvarsnämnd. Jag vill här också nämna att medicinalansvarskommittén har ett allmänt bemyndigande att ta upp rättssäkerhetsoch integritetsfrågor inom sjukvården.

Herr talman! Jag tackar för svaret och noterar att statsrådet ämnar följa frågorna med uppmärksamhet. Det här är någonting mycket viktigt som tränger djupt in i många människors liv. Det är nog gott och väl att det finns en principiell rätt för patienter att ta del av sina journaler, men det är inte säkert att medvetandet om den rätten har trängt igenom till dem som kanske bör känna till den mer än andra, nämligen sjukvårdspersonal och läkare. Så sent som i somras sade en läkare i Kristianstad att man driver detta intill principrytteri och att det bara är ”de oinitierade” — säg de dumma! - som driver kravet att patienterna skall få se sina egna journaler. Jag vill gärna fråga statsrådet om hon ämnar vidta åtgärder för att denna formella rättighet också skall bli en reell rättighet över hela landet. Statsrådet säger också att en patient kan göra anmälan till medicinalväsendets ansvarsnämnd. Det är alldeles riktugt. Jag har sedan jag väckte denna fråga fått många reaktioner från patienter. En patient visade mig en journal med anteckningar där det t.ex. stod att vederbörande var en fullständig ”fantast” i alla möjliga avseenden, en synnerligen ”märklig herre” som hade en massa ”kvasrikunskaper”, en ”fanatisk grönsaksätare”, en ”monoman” och annat sådant. Patienten anmälde läkaren för medicinalväsendets ansvarsnämnd, och då antecknades följande i journalen: ”Han har blivit så väldigt förgrymmad på x att han har anmält x till medicinalväsendets ansvarsnämnd.” Resultatet blev att man inte ansåg att den journalantecknande läkaren hade överskridit gränsen för vad ”som får anses godtagbart”. Det är, tycker jag. också 1 ett exempel på att förhållandena, trots att det finns en del formella bestämmelser, i praktiken är långt ifrån tillfredsställande. Låt mig ta ett tredje exempel. På en försäkringsblankett där man skall ansöka om grupplivförsäkring står det på ena sidan att när man lämnar uppgifter om en massa ekonomiska saker undertecknar man också någonting på andra sidan. På denna andra sida står det: ”Jag medger att läkare, sjukhus eller annan vårdanstalt samt försäkringsinrättning ——-—-— får lämna de upplysningar, som försäkringsgivaren finner erforderliga med anledning av den nu sökta försäkringen.” Det innebär alltså att många människor undertecknar generella tillstånd för försäkringsbolagen att få ut bl.a. journalanteckningar. Det är inte heller tillfredsställande. Inte minst mot bakgrunden av en moderatreservation till socialutskottets betänkande nr 33 i våras, vari reservanterna yrkar på underhandsdirektiv till medicinalansvarskommittén, och eftersom det numera är praxis inom socialdepartementet att ge underhandsdirektiv, frågar jag om statsrådet vill ge direktiv till medicinalansvarskommittén att verkligen ta upp dessa frågor.

Herr talman! Det cirkulär jag omnämnde i mitt svar har distribuerats till samtliga läkare och bör därför vara väl känt för dem. Sedan frågade herr Gahrton om jag ämnade ge medicinalansvarskommittén tilläggsdirektiv. Herr Gahrton hänvisade till socialutskottets betänkande 1975/76:33.

Vilken lösning man därvidlag kommer att förorda kan jag däremot inte uttala mig om.

Herr talman! Jag tycker att det vore utmärkt om man i detta falt kunde få litet större aktivitet från den nya regeringens sida. Vi har i andra ärenden inom socialdepartementet kunnat notera att man i olika former utfärdar någon sorts tilläggsdirektiv. Det är väl rimligt att en ny regering tar initiativ för att påverka sittande utredningar. Nu sade de moderata utskottsledamöterna i sin reservation, som jag tycker var ovanligt välbetänkt, att de för sin del ansåg att man inte kunde utgå från att medicinalansvarskommittén skulle göra en sådan prövning som de åsvftade. Vi har också i andra sammanhang när det gäller väsentliga frågor ansett att vi inte utan vidare kan utgå-från att medicinalansvarskommittén kommer att ta upp dem. Vi har fått bekantgjort för oss att utredningen knappast ens har något sekretariat.

Det behövs ett aktivt initiativ från den nya regeringen.

Herr talman! Medicinalansvarskommittén har, som jag sade, mycket vida direktiv, och den har ett allmänt uppdrag att följa frågor som aktualiseras under arbetets gång. Det innebär att jag utgår från — jag ämnar följa denna fråga med uppmärksamhet — att medicinalansvarskommittén verkligen kommer att behandla de här frågorna. Jag kan tillägga att informationsfrågor i största allmänhet när det gäller hälsooch sjukvården också kommer att tas upp av den ganska nyligen tillsatta hälsooch sjukvårdsutredningen.
Herr talman! Jag tycker nog att det kunde ha tagits ett kraftigare initiativ, men jag får väl förutsätta att medicinalansvarskommittén dels följer riksdagsdebatterna, dels har goda kontakter med statsrådet och att man på det sättet får fram signalerna om att man vill ha samtliga dessa frågor verkligt grundligt utredda.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Mundebo för svaret. Jag tycker det är bra att förslaget till en ”uppmjukning” kommer snart. Jag hoppas att statsrådet med ordet uppmjukning menar att just sambeskattningseffekten tas bort. Om detta sker snart, skall jag inte ta någon lång debatt nu. Jag hoppas att jag inte behöver återkomma för mycket, när regeringspropositionen är lagd. Det är emellertid viktigt att jag får förklara varför jag tycker så illa om dessa regler. Strax efter det att denna lag hade antagits hörde jag en småföretagare, som var mycket upprörd över att han nu inte skulle få bestämma lönen åt sin egen fru. Det tycker jag att han inte skall få göra ens när lagen är ändrad. Makarna skall bestämma lönen tillsammans, precis som man avtalar på den övriga arbetsmarknaden. Jag håller dock med honom om att skattelagstiftningen inte skall föreskriva hur mycket eller, rättare sagt, hur litet hans fru skall få tjäna. Då lägger man försörjningsbördan på enbart den ene i ett äktenskap. Då glömmer man bort att äktenskapet skall vara en form av frivillig samlevnad mellan självständiga människor. Då konserverar man den gamla föreställningen om att kvinnors arbete inte är lika värdefullt som männens. Men det är det. Jag förstår att avsikten med dessa bestämmelser var att stävja eller att hindra skatteflykt. Det är naturligtvis viktigt att man eftersträvar 'detta också i fortsättningen. Men det kan inte vara nödvändigt att låta detta gå ut över jämställdheten.

Herr talman! Herr Pettersson i Lund har frågat mig om den i regeringsdeklarationen uttalade meningen om Barsebäck 2 eller den av mig deklarerade uppfattningen gäller. Eftersom mina uttalanden ligger inom ramen för regeringsdeklarationen föreligger inte det av herr Pettersson konstruerade motsatsförhållandet. '

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Olof Johanssons agerande sedan han blev energiminister har gjort att inte bara själva sakfrågan har blivit betydelsefull när det gäller Barsebäck 2. Det har också utvecklat sig till en fråga om rättstryggheten i samhället. Det är nämligen enligt min mening regeringens och dess ledamöters självklara plikt att i stället för att komma med motstridiga uttalanden söka skingra osäkerheten hos ledningen för Sydkraft, hos Sydkrafts kunder och hos de anställda i Barsebäck. Det som nu pågår, dolt och inför öppen ridå, är ett spel ovärdigt en regering. Inte heller i dag vet vi med full säkerhet om det är regeringsdeklarationens ord som gäller eller om det är Olof Johanssons ännu ej preciserade tilläggsvillkor som är regeringens linje. Trots statsrådets uttalande i frågesvaret att några motsatsförhållanden inte föreligger kan : man inte vara säker på den saken. Statsrådet Johansson har nämligen strött en mängd häpnadsväckande uttalanden omkring sig som uppenbarligen ej sammanfaller med eller ligger inom ramen för regeringsdeklarationen. Där tror jag att jag kan stödja mig på en nästan enhällig pressopinion. På den punkten är det väl bara ett fåtal centerpartitidningar som avviker. Bakgrunden till Olof Johanssons agerande är i och för sig förståelig. Han har funnit det angeläget att försöka rädda vad som räddas kan när det gäller Fälldins svek mot sina väljare i fråga om laddningen och driften av Barsebäck 2. Det står emellertid klart utsagt i regeringsdeklarationen att Barsebäck 2 endast tas ur drift om upparbetningsavtal ej föreligger senast den I oktober 1977. Inga andra villkor. Regeringens energiminister strör däremot uttalanden omkring sig som går ut på att han tror att Sydkrafts möjligheter att uppfylla regeringens krav är små och att han 19 Om regeringens linje i kärnkraftsfrågan skall försöka övertala Sydkraft att det inte ligger i' företagets intresse att ladda Barsebäck 2. Det som centern inte klarade hem i förhandlingarna med de andra borgerliga partierna, det som man gav upp för att nå de åtråvärda regeringstaburetterna, försöker Olof Johansson alltså nu uppnå bakvägen genom att bedriva något som i realiteten är en hård utpressningstaktik mot Sydkrafts ledning. Det är nämligen inga småsummor det här är fråga om. Sydkraft har uppskattat sina förluster till 2 miljarder kronor om man inte får driva Barsebäck 2. Otof Johanssons agerande gentemot Sydkraft är politiskt och moraliskt förkastligt. Jag vill därför fråga statsrådet: 1. Vilka politiska och konstitutionella grunder stöder sig energiministern på när han försöker utöva utpressning mot Sydkraft att inte ladda Barsebäck 2? Har verkligen energiministern fått ett formellt uppdrag av regeringen att göra detta? 2. Är det verkligen riktigt som har framskymtat i tidningspressen att energiministern skulle ha den uppfattningen att skadestånd endast kan komma i fråga om Sydkralt så att säga frivilligt skulle avstå från att starta Barsebäck 2?
Det förefaller mig, herr talman, nödvändigt att informera herr Pettersson i Lund något om beslulsprocéssen i detta ärende. Den tidigare regeringen beslutade alltså att ge Sydsvenska Kraft AB tillstånd att uppföra, inneha och driva ett antal aggregat i Barscbäcks kraftstation uran krav på upparbetningsavtal. Det andra aktuella aggregatet är enligt uppgift planerat att tas i drift den 1 januari detta år. Innan så sker måste tillstånd erhållas för laddning och nukleär provdrift av statens kärnkraftinspektion. Om kärnkraftinspektionen ger detta tillstånd är det därefter kraftföretagets sak att avgöra om det skall utnyttjas. Det primära ansvaret ligger naturligtvis därmed också på kraftföretaget.

Vi har haft informativa och gemvytliga samtal, och dessa samtal kommer att fortsätta. När det gäller skadeståndsfrågan väljer herr Pettersson att gå utanför frågeställningen i sin enkla fråga. Därför tar jag inte upp den saken nu. Jag kan dock försäkra att dessa saker kommer att läggas fast i vanlig ordning, så att rättssäkerheten kommer att vara helt klar för de berörda kraftföretagen.
Herr talman! Låt mig då bara konstatera att avtal i regeringsdekla Torsdagen den rationens mening redan föreligger hos det statligt dominerade kärnbräns 28 oktober 1976 lebolaget. Energiministern har ofta talat om s.k. omvänd bevisbörda i detta fall.

Herr talman! I regeringsdeklarationen förutsätts t.o.m. förhandlingar med berörda kraftföretag. Jag har ännu icke gått in i förhandlingar med kraftföretagen. Däremot har vi av naturliga skäl haft anledning att klargöra positionerna på ömse sidor. Det har vi gjort, och de samtalen fortsätter. När det gäller frågan om regeringens uppdrag i övrigt vill jag framhålla alt det ju är självklart att jag har anledning att diskutera med berörda kraftföretag om detta ytterligare villkor — som den socialdemokratiska regeringen aldrig ställt — om upparbetningsavtal. Det villkoret återfinns i regeringsdeklarationen, herr Pettersson. Det är alltså i högsta grad på regeringsdeklarationens grund som jag har agerat för all klara ut dessa olika saker. Som jag sade förut kommer det på vanligt sätt att läggas fast vad som skall ske, så att rättssäkerheten garanteras.
Herr talman! Energiministern säger att det i regeringsdeklarationen talas om förhandlingar när det gäller Sydkrafts igångsättande av Barsebäck 21 Om regeringens linje i kärnkraftsfrågan 2. Så är enligt min mening inte fallet. Det står i regeringsdeklarationen att ett avtal om upparbetning skall företes senast den 1 oktober 1977 - om ett sådant avtal inte föreligger har regeringen för avsikt att se till att Barsebäck 2 tas ur drift. Det förutsätter i så fall någon form av speciallagstiftning som måste underställas riksdagen. Sedan vill jag endast konstatera att Olof Johansson inte har svarat på frågan huruvida han här agerar på regeringens vägnar eller inte. Jag kan bara tolka det så att han inte har något formellt uppdrag från regeringen att agera på det uppseendeväckande sätt som han gjort. Något uppdrag har inte givits honom av regeringen att avråda Sydkraft från att utnyttja den koncession som Sydkraft de facto sedan länge har. Detta betyder att energiministerns agerande inte bara är allmänt klandervärt. Man kan också diskutera om det inte här är fråga om överträdelse av grundlagsförbudet mot ministerstyre. Jag kommer därför att överväga att anmäla statsrådet Johanssons agerande t Barsebäcksfallet till konstitutionsutskottets granskning. Starka skäl talar enligt min uppfattning för en sådan granskning.
Herr talman! Jag vill bara hänvisa herr Pettersson i Lund till svaret på den fråga han har ställt här. Det är klart och entydigt, och därmed faller också herr Lennart Petterssons försök att insinuera att jag skulle gå utanför det uppdrag jag har inom regeringen. Jag måste säga att det är litet ansträngande att höra företrädare för den officiella socialdemokratiska politiken — det finns ju andra som bekant - stå upp som moralväktare i kärnkraftsfrågan. Enligt min uppfattning kan ingenting vara mer oförsvarligt än att satsa på kärnkraft och lämna problemen till andra att lösa — och de går att lösa, herr Pettersson.
Herr talman! Jag respekterar i och för sig Olof Johanssons uppfattning i själva sakfrågan när det gäller kärnkraften. Men det är inte det vi diskuterar i dag. Vi diskuterar rättssäkerheten för enskilda människor och företag i en sådan här situation — vi diskuterar om inte människorna har rätt att få klara besked. Om nu Olof Johansson har den mycket bestämda uppfattningen att det är felaktigt att starta Barsebäck 2 och att man skulle ha sagt nej på den punkten - vilket framträdde mer och mer tydligt i Olof Johanssons senaste inlägg — skulle han helt naturligt ha givit ett klart uttryck för den uppfattningen. Då skulle han inte ha gått och satt sig i den regering som i sin regeringsdeklaration i realiteten givit klartecken — så uppfattar jag det i alla fall hittills — till ett startande och ett drivande av Barsebäck 2.
Herr talman! De berörda kraftföretagen kommer att få klara besked och rättssäkerheten kommer att tryggas. Det är det helt kategoriska be sked jag har att ge Lennart Pettersson, och Lennart Pettersson kommer också att bli informerad härvidlag i sinom tid. Sedan är det naturligtvis inte så, som herr Pettersson insinuerade i ett tidigare inlägg, att jag har börjat förhandla med Sydkraft om Barsebäck 2. Jag har sagt att jag inte har gjort detta, utan att jag har klargjort positionerna. Låt detta vara alldeles klart. Men jag sade att i regeringsdeklarationen förutsätts även förhandlingar med berörda kraflförelag'. Det klarläggandet vill jag göra, så att inte herr Petterssons påstående står oemotsagt. Det har inte förts några förhandlingar — det har förts samtal, och de har varit konstruktiva och informativa.

Herr talman! Valutgången har ju föranlevt åtskilliga kommentarer utomlands. Vi erinrades i gårdagens debatt om en fransk stämma. enligt vilken valutgången var en jordbävning. En annan fransk stämma, ingen mindre än presidenten, har i en TV-debatt nyligen med anledning av sin nyutgivna bok konstaterat att i Sverige gick maktväxlingen lugnt och stilla. Det kunde så ske därför att det inte var fråga om någon strukturförändring. Den franske presidenten sade givetvis detta med adress på hemmaplan till den opposition som han möter i ett mer eller mindre sammansvetsat vänsterblock. Det är ju att märka att de franska kommunisterna inte har den italienska kommunismens något försonliga karaktär. Men presidentens yttrande är ändå intressant. Och han har väl på sätt och vis rätt. Det är inte någon strukturförändring av det svenska samhället som vi står inför i och med maktskiftet. Även det belystes i gårdagens debatt, i den mån denna rörde sakförhållanden. Fråga är ändå om vi inte var på väg mot en strukturförändring. Det Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt är en lång tid som socialdemokraterna har haft ledningen av landets politiska liv. I varje fall tycker den så som av en händelse råkade befinna sig på Borggården 1932 när den första regeringen Per Albin Hansson tillträdde. Det är 44 år, och man har mycket goda skäl att tala om smygande strukturförändring. En strukturförändring som kanske mindre tar sig uttryck i de stora politiska avgörandena än i den fortsatta utbyggnaden av det politiska etablissementet, med makten över utnämningar och utredningar under decennier. När man på sina håll har sagt att det var männen från Haga som styrde landet under lottriksdagens tid, så är detta en betydande osanning eftersom hela den administrativa makten fortfarande låg kvar på ett och samma håll. Därför kan man mycket väl dra den slutsatsen att det för att undvika en sådan strukturförändring var hög tid att maktväxlingen skedde. Det var, skulle man kunna säga, i grevens tid. Det beklagliga är emellertid att socialdemokraterna — i varje fall vissa av dem - efter valet har uppträtt som dåliga förlorare i en del avseenden. Herr Palmes uttalande i New York Times om att herrarna i Chile skulle känna belåtenhet över vad som skedde i Sverige var ett grovt slag under bältet och dessutom så mycket allvarligare som det gjordes inför internationell publik; hade det stått i Aftonbladet hade det gjort mycket mindre skada. | Resonemanget om att den ekonomiska och den politiska makten nu har förenats och att detta skulle leda till konformism i information och nyhetsförmedling är som vi hörde även i går helt groteskt, bl.a. eftersom den eckonomiska och den verkliga makten i Sverige är fördelad mer än i kanske något annat land. Herr Palme vet mycket väl vilken maktställning LO och de andra löntagarorganisationerna har, och där har det såvill jag vel inte skett någon förändring. Vad informationsmedia beträffar kan herr Palme inte undgå att notera att det stora och slagkraftiga informationsmediet i Sverige i dag heter Sveriges Radio. Där har såvitt jag vet inte någon konformism förekommit och kommer tyckligtvis icke att förekomma. Ett annat märkligt inlägg gjordes i debatten i går. Det var Thage Peterson som från sin bänk yttrade att det nu fanns tre kapitalistiska partier här i kammaren. Det var en ny användning av en kommunistisk terminologi — då har även herr Pctersons parti innefattats i uttrycket de kapitalistiska partierna. Nu sökte han bryta sig ur detta sällskap genom att utnämna tre partier till kapitalistiska. Jag tror att han bör sluta upp med den terminologin. Den är bara ett utslag av den handfallenhet han känner inför dagens situation. Det är en handfallenhet som är likartad med den som han tydligen kände under försommaren, när han tillsammans med dåvarande statsministern uppsteg ur grottorna i Lummelunda på Gotland, där han bor, och förklarade att socialdemokraterna skulle föra en mittenpolitik, något som Aftonbladet av goda skäl omedelbart fnyste åt. Men ttill allvarligare ting: till regeringsdeklarationen! Den innehåller den nyheten att i vår utrikespolitik placeras Norden och Europa och Förenta nationerna i förgrunden i nu nämnd ordning. Den innehåller självfallet bekännelsen till den alliansfria politiken i fred, syftande till neutralitet i krig, vilken skall tryggas genom ett starkt försvar — vilket ju är någonting gemensamt för de demokratiska partierna i Sverige — och det är självklart att detta har en framträdande plats i regeringsdeklarationen. Det nya är alltså att Nordens ställning, liksom Europas, har markerats vid sidan om FN:s. Det är glädjande att så har skett. Här behöver inte utvecklas varför det nordiska samarbetet måste ha en särställning i vårt politiska tänkande. Man kan bara erinra om den historiska traditionen, samhörigheten i kulturfrågor, i rättsåskådningar, i livsåskådningar och mycket annat. Och man måste väl anmärka på den avgående regeringen att den under vissa perioder vanvårdade det nordiska samarbetet. Den gav framför allt vid Nordiska rådets sammankomster uttryck ibland för ointresse och ibland för en övermaga syn på de nordiska problemen från svensk synpunkt. Statsminister Palme nedlade ett jättearbete på Nordeks tillkomst, men när detta misstyckades föreföll den ”nordiska” luften ha gått ur honom. Jag hoppas att den nya regeringen — jag utgår från det mot bakgrund av regeringsdeklarationen — kommer att ändra på det förhållandet och med liv och lust ta upp och aktivt engagera sig i de nordiska frågorna och delta i de nordiska sammankomsterna. Det kommer att uppskattas 1 Norden! Men jag vill gärna till det foga att herr Palme som en gång i denna riksdag — den 12 december 1972, om någon är intresserad av att gå tillbaka och studera handlingarna — yttrade att svensk utrikespolitik börjar i Norden nu har visat det intresset igen genom att han åtagit sig ordförandeskapet i Nordiska rådets svenska delegation. Vi hoppas mycket av det. Därmed har herr Palme sällat sig till den skara som inrymmer namn som Nils Herlitz, Bertil Ohlin, Leif Cassel och Johannes Antonsson, och det tycker vi bådar gott för en samverkan i nordiska frågor i fortsättningen. Till Europa! Att Europa har fått en särställning i regeringsdeklarationen är väl motiverat. I många fall har man nog tyckt sig förnimma att politiker 1 Sverige med glädje har hoppat över Europa och europeiska problem för att i stället ägna sitt intresse åt avlägsna länder och stränder. Det är naturligtvis något underligt i detta. Vår samhörighet med Europa är historisk och traditionell. Vad de stora europeiska universiteten har betytt för oss under århundraden vet envar; inte minst har Sten Lindroth belyst detta i sitt förnämliga verk. Vi har fått impulser inom filosofin, inom rättsåskådningarna, inom medicinen - över huvud taget på alla kulturlivets områden. Vi har fått impulser som har omfattat både stora ting och små ting — t.ex. glasögonen, som en gång kom från Bologna. Denna samhörighet står kvar, och den visar sig i dag på andra områden än förut: i handeln och i valutafrågorna, där vårt beroende av våra eu Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt ropeiska grannar är påtagligt och påfallande praktiskt taget varje dag. Att Europa mot denna bakgrund har fått en särställning i regeringsdeklarationen är värt att hälsa med tillfredsställelse.

Thatcher, oppositionsledaren i Storbritannien som mycket snart kan vara premiärminister. Det förefaller mig inte vara något svenskt intresse att använda utländska politiker som redskap för att komma åt politiker på hemmaplan. Vi skulle lika litet uppskatta om man från de nuvarande regeringspartiernas sida sökte belysa Willy Brandts och Callaghans politiska gärning i syfte att komma åt den nya oppositionen i Sverige. Sådant hör inte riktigt hemma här. Vad Förenta nationerna beträffar är dess plats i regeringsdeklarationen också given. Jag behöver inte gå in på detta ytterligare. Det räcker med att nämna att instruktionen för den nuvarande FN-delegationen fastställdes under praktiskt taget total enighet i utrikesnämnden häromdagen. Så samlades då våra demokratiska partier bakom våra insatser i FN arbetet. En annan sak, herr talman, som innebär eu språng! Jag kan inte undgå att tå upp ett för mig ganska intressant ämne, tidigare belyst från denna talarstol upprepade gånger: Vietnam och den svenska hjälpinsatsen till skogsprojektet där. Det hela började 1974 med att regeringen antydde att projektet skulle kosta Sverige 500 miljoner eller något därutöver:; Vietnam skulle dock stå för en del av kostnaderna. Redan i augusti 1974 blev det 770 miljoner — varav 150 miljoner betecknades som reserv, en betryggande reserv, som det hette - genom ett avtal, som slöts kort innan riksdagen sammanträdde och utan att riksdagen hördes i frågan. Ännu under u-debatten i våras vidhölls den siffran och betecknades som betryggande. Kort efter det att riksdagen hade upplösts, i juli, var man mogen att höja beloppet till 920 milj.kr. Vad är det för ett sätt att hantera riksdagen? Nu kom häromdagen en liten påspädning på 135 miljoner. Därmed är vi för detta enda skogsprojekt uppe i I 050 milj.kr. Och det kommer inte att stanna vid det! Det blir mycket kvar att betala, som följd av det huvudlösa avtal som regeringen tecknade utan riksdagens hörande I augusti 1974. Det avtalet har vi kritiserat från moderat håll. Vi har inte begärt andra anslag. men vi har begärt revision av avtalet. Det har vi inte lyckats få igenom. Vi ser i dag följderna av detta huvudlösa avtal. Min fråga är: Skulle inte dessa enorma belopp, 135 kr. per levande svensk, kunna användas för biståndsverksamhet av annan och effektivare karaktär än detta enda skogsprojekt i Vietnam? Finns det något försvar för att koncentrera den svenska insatsen på detta sätt till så enorma belopp? Jag kan inte finna något sådant försvar. Jag skall också, om tiden medger det, säga några ord i all korthet om incidenten Nordkorea. Utrikesminister Söder har uttalat att det är ofattbart att officiella representanter för ett land med vilket vi har normala diplomatiska relationer har kunnat ägna sig åt en sådan uppenbart brottslig aktivitet. Man kan instämma i det. Det kanske dock inice är så ofattbart om man tänker på att Nordkorea liksom Cambodja är ett mycket slutnare samhälle än vi egentligen kan föreställa oss. Det är inte fråga om en annan struktur än i det svenska samhället — det är fråga om en helt annan värdering av saker och ting.
Herr talman! Låt mig innan jag går in på det cgentliga ämnet för mitt anförande slå fast det anmärkningsvärda att herr Herncelius faktiskt i sitt anförande solidariserade sig med en politiker som Franz Josef Strauss i Tyskland. Det skall vi notera och återkomma till, herr Hernelius. Herr talman! ”Längtan efter fred och frihet, social rättvisa och framsteg, är gemensam för alla folk.” Så står det i det internationella avsnittet i det socialdemokratiska partiprogrammet. I fyra punkter sammanfattas där huvuduppgifterna i arbetet på att förverkliga människornas dröm om en bättre värld: | I. En värld i fred förutsätter respekt för varje nations självbestämmanderiätt. 2. En värld i fred förutsätter social och ekonomisk rättvisa. 3. En värld i fred förutsätter politisk avspänning och militär nedrustning. Det är dessa punkter som har utgjort grunden för den socialdemokratiska regeringens utrikes-, biståndsoch handelspolitik. Det har varit en oerhört svår politik, till synes mot alla odds. Men ändå har våra och andra folks strävanden varit framgångsrika på en mängd områden. Vi har fått tydliga bevis för att det är meningsfullt att bedriva en internationell politik där mänsklig moral, humanitet och solidaritet tillåts spela en roll. Detta har stärkt tron på en bättre framtid. Det har skapat respekt för vårt land. Det är då inte underligt att det väckt oro på många håll att vi nu har fått en ny regering, bildad av partier som tidigare häftigt angripit den socialdemokratiska regeringens internationella politik på en rad punkter. Den oron söker regeringen slå bort genom att försäkra att grunden för den svenska utrikespolitiken är gemensam. Visst finns det en enighet kring väsentliga frågor såsom neutralitetspolitiken och värnandet av freden. Visst finns det i många andra frågor en långt gående värdegemenskap. Men enigheten är verkligen inte total. varken mellan socialdemokratin och borgerligheten celler mellan de bor Allmänpolitisk debatt debatt gerliga partierna inbördes. Den så ofta omtatade enigheten i utrikespolitiska frågor har inte hindrat de partier som nu bildat regering från att tidigare gång på gång häftigt angripa bl.a. den aktiva utrikespolitiken, stödet till befrielserörelserna eller biståndspolitikens inriktning. Enigheten kring neutralitetspolitiken kan självfallet inte heller skyla över det faktum att den grundläggande skillnaden i samhällssyn mellan borgerliga partier och arbetarrörelsen också slår igenom i den internationella politiken. Det är skillnad mellan å ena sidan borgerliga partier som tror på kapitalismens självläkande krafter och den s.k. sociala marknadsekonomin, som stöds av bl.a. storbolag med investeringar i förtryckarländer, och å andra sidan socialdemokratin, som tror på solidariteten mellan länder och folk och en planerad hushållning med världens resurser. Det är inte en slump att man inte finner ett enda ord i den borgerliga regeringsdeklarationen eller i utrikesministerns tal i FN om de starka ckonomiska intressen och stormaktsintressen som spelar en så ödesdiger roll i södra Afrika och för uppkomsten av de orättvisor och lidanden som övcfgår så många av jordens folk. För att hitta en sådan analys måste man gå till socialdemokratiska källor, t.ex. till det tal som Sven Andersson skulle ha hållit om han i höst hade representerat Svcerige i FN. Ändå kan ingen vara okunnig om sambandet mellan samhällssystem och människors levnadsvillkor. Var och en som vill se får ständiga påminnelser och kunskapstillskott. Så sent som förra veckan publicerade sekretariatet för framtidsstudier en rapport om förnyelsebara råvaror. Rapportens budskap är entydigt. Det är möjligt att lösa världens livsmedelsproblem — men bara om fördelningen av ekonomisk och politisk makt ändras i grunden. Här ligger såvitt jag kan se en olöslig konflikt för en borgerlig regering. Visst finns det borgerliga politiker som är djupt och uppriktigt upprörda över nöd och lidande. Visst finns det borgerliga politiker som vill göra något åt det mänskliga lidandet i världen, Men om detta arbete skall kunna bli framgångsrikt måste man som borgerlig politiker underkänna sin ideologi och handla stick i stäv med de intressen som har fört en till makten. | Låt mig ta ett exempel. Den socialdemokratiska regeringen arbetade sedan lång tid aktivt till stöd för tredje världens krav på en ny ekonomisk världsordning, till stöd för u-länderna i den s.k. nord-syddialogen, till stöd för tredje världens krav på bättre och rättvisare villkor i det internationella handelsutbytet. Nu har ansvaret för dessa frågor tagits över av en moderat handelsminister som har gjort sig känd som en av våra mest aggressivt konservativa politiker, nära lierad med storfinansen och svenska multinationella företag. Det är inget utslag av fantasifullhet eller fördomsfullhet att många svenskar och många representanter för tredje världen känner djup oro inför det perspektivet. Herr talman! Oron för vad som skall hända på en rad viktiga punkter i svensk internationell politik kan naturligtvis inte stillas med aldrig så väl formulerade tal. Den kan bara stillas genom att regeringen i praktisk handling visar att oron har varit omotiverad. Låt mig därför granska ett par fall där regeringen genom sitt handlande - eller sin brist på handlande — har gett exempel på var den står. Jag skall börja med Thailand. Förföljelserna och våldet har fortsatt och vidgats. Det riktar sig i dag mot snart sagt alla politiska grupperingar, fackliga organisationer och enskilda opinionsbildare. Övergrepp och våldshandlingar begås nu dagligen i städer och byar över hela landet. Den vietnamesiska befolkningsminoriteten utsätts för särskilt svåra förföljelser. Över 7 000 vietnameser hålls i koncentrationsläger. Militärkuppen innebar också slutet på försöken att utveckla demokratin, genomföra sociala reformer och normalisera förhållandena till Thailands grannländer Vietnam, Laos och Cambodja, sedan de amerikanska militärbaserna avvecklats. Därigenom hotas på nytt den dyrt vunna freden i Indokina och hela Sydostasien. I en sådan situation måste, herr talman, den internationelta opinionen göra stora insatser för att rädda enskilda människors liv och frihet och skydda demokratin och freden. För att ha effekt måste sådana aktioner sättas in snabbt och tveklöst. | Men den svenska regeringen har låtit tre veckor gå utan att med ett ord fördöma kuppen eller på något för omvärlden märkbart sätt ingripa till skydd för plågade människor eller demokratiska frioch rättigheter. För en vecka sedan ställde jag en fråga till utrikesministern i detta allvarliga och brådskande ärende. Jag är, herr talman, medveten om att frågan lämnades in ett par timmar för sent för att jag skulle ha formell rätt att kräva ett svar i dag. Men om regeringen varit angelägen att handla skulle man ha tagit chansen. Nu har jag fått veta att eftersom utrikesministern är utomlands i representativt syfte och riksdagen inte sammanträder nästa vecka, så kan jag inte få något svar förrän om ytterligare två veckor. Jag vet inte, herr talman, hur jag skall tolka det beskedet. Är det så att utrikesförvaltningen inte fungerar när utrikesministern är utomlands — även om människors liv står på spel? Eller är det så att utrikesministern inte litar på den tillförordnade utrikesministern, herr Burenstam Linder? Om det vill jag inte spekulera. Jag vet däremot att något sådant hade varit otänkbart på den socialdemokratiska regeringens tid. Då var det självklart att utrikesförvaltningen och regeringens utrikespolitiska bevakning fungerade vad som än hände. Nu kan jag bara enträget uppmana den svenska regeringen att med kraft fördöma militärkuppen i Thailand samt att 'utnyttja alla internationella organ och diplomatiska vägar för att protestera mot övergreppen gentemot demokratin och dem som arbetar för en demokratisk utveckling Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt i Thailand. Jag vill lika enträget uppmana den nya regeringen att fullfölja den socialdemokratiska regeringens arbete för fred och självständighet åt Sydostasiens folk. Vad som vunnits under så många år av lidanden får inte äventyras. Vietnams och Indokinas folk måste få hjälp att bygga upp sina förstörda länder. Ola Ullsten och Gunnel Jonäng har som representanter för Vietnamrörelsen besökt Vietnam under de värsta krigsåren. Jag vet att ni kom hem omskakade av era upplevelser, medvetna om det ansvar som vi har gentemot Vietnams folk. I dag är en av er biståndsminister, den andra medlem av utrikesnämnden och FN-delegationen. Det ger er goda möjligheter att följa upp det ansvaret genom att övertyga era borgerliga kolleger om innebörden av vårt ansvar för Vietnam. Men vi är många som ängslas för att ni inte skall lyckas. Vi gör det därför att vi besvikna har kunnat konstatera att borgerliga politiker och partier, som under kriget motsatte sig ett humanitärt bistånd men som lovade att medverka till en omfattande återuppbyggnadsinsats efter kriget, nu har visat samma ovilja och missunnsamhet när det gäller svenskt bistånd till Vietnam. Herr Hernelius har alldeles nyss givit uttryck för det. Därför måste jag rikta tre frågor till regeringen: Kommer regeringen att aktivt arbeta för Vietnams medlemskap i FN? Kommer regeringen att kräva att USA medverkar till återuppbyggnaden av Vietnam i enlighet med Parisavtalets bestämmelser? Kan den borgerliga regeringen garantera ett fortsatt bistånd till Vietnam och det övriga Indokina av minst samma omfattning som tidigare? Det andra ärende som jag vill ta upp, herr talman, gäller situationen i södra Afrika, där vi nu står mitt i det avgörande skedet. I dag öppnas t.ex. konferensen om Rhodesias framtid. Det råder inget tvivel om utgången. Tiden har runnit ut för de vitas orättfärdiga välde, för den avskyvärda rasdiskriminering som kränkt människovärdet och hållit människor nere i fattigdom och elände. Södra Afrikas folk kommer inom kort att ha vunnit tillbaka sin frihet och medborgarrätt. De frågor vi i stället bör ställa oss är vilket pris människorna kommer att behöva betala för friheten och rättvisan och på vems sida Sverige skall stå i detta avgörande skede. Den nya regeringen har deklarerat sitt stöd för frigörelsen i södra Afrika. Men den nya regeringens trovärdighet i södra Afrika är allvarligt belastad både av de borgerliga partiernas tidigare handlande och av den nya regeringens brist på handling. Den borgerliga oppositionen var länge motståndare till stödet till befrielserörelserna och krävde nedskärningar. Den borgerliga oppositionen stödde in i det sista FNLA och UNITA, som i förbund med Sydafrika samt olika stormakter och mäktiga ekonomiska intressen först sökte sabotera Angolas befrielsekamp och därefter störta det äntligen befriade Angola i inbördeskrig, allt för att förhindra den slutliga frigörelsen av hela södra Afrika. Den borgerliga oppositionen genomförde så sent som i våras den bestraffningsaktion mot Cuba som av president Nycrere betecknades som ett slag i ansiktet på hela Afrika. Dessa handlingar har man inte glömt i Afrika och tredje världen. Därför måste jag fråga den borgerliga regeringen: Är regeringen nu beredd att ta avstånd från sin tidigare politik på dessa tre punkter? Till denna belastning kommer så den brist på vilja till handling som kännetecknar den borgerliga regeringsdeklarationen och utrikesministerns tal i FN. Dessa dokument är utslätade och harmlösa, om man jämför dem med vår politiska deklaration eller det tal som Sven Andersson hade förberett för FN. I de socialdemokratiska dokumenten finner man en klar analys och kritik av de krafter som står bakom förtrycket i södra Afrika. Därav finns ingenting i den borgerliga regeringens dokumeni. I de socialdemokratiska dokumenten finns krav på handling, utfästelser att Sverige skall ta initiativ till internationella aktioner. Inget av detta återfinns i regeringsdeklarationen eltler Karin Söders tal — bara lama utfästelser om att delta i aktioner, som andra tar initiativet till, och önskemål om överläggningar med olika befolkningsgrupper. Samma passivitet och brist på vilja kom till uttryck i Staffan Burenstam Linders debatt med Olle Wästberg här i kammaren i förra veckan. Handelsministern vägrade där att upprepa den gamla regeringens klara uppmaning till svenska företag att inte investera i Sydafrika. För södra Afrikas skull måste jag slutligen fråga regeringen: Är den svenska regeringen beredd att ta initiativ i FN för en kraftfull sanktionspolitik mot Sydafrika och för ett omfattande internationellt stöd till befrielsekampen?

Herr talman! Jag skall inte göra något försök att följa fru Dahl i hennes vandring på världskartan. Det räcker med att jag säger att många av hennes värderingar — inte alla — och många av hennes synpunkter är mig ganska främmande och förefaller mig vara mer entusiastiska än vederhäftiga. Fru Dahl är emellertid en dålig lyssnerska. Det har hon visat två gånger i detta inlägg. För det första sade hon att regeringen har tigit om Thailand. Jag har möjlighet att läsa ur protokollet från i går. En ledamot av regeringen framhöll då att det som hänt i Thailand under de senaste veckorna är utomordentligt oroande, inte bara för frioch rättigheterna i det landet utan också med tanke på de konflikter som det kan utlösa i den delen av världen. Det uttalandet kunde fru Dahl ha lyssnat på. Det andra exemplet på att fru Dahl är en dålig lyssnerska gav hon när hon sade att jag hade solidariserat mig med Franz Josef Strauss. Det gjorde jag icke, fru Dahl. Vad jag gjorde var att polemisera mot vanan hos vissa svenska politiker att använda utländska statsmän som Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt tillhyggen i den inrikespolitiska debatten. Det kan inte gärna gagna svenska intressen. Det var det jag sade och inte något annat. Franz Josef Strauss har värderingar som jag i många avseenden inte kan dela, och jag kan ännu mindre uppskatta en del av hans politiska metoder. Men det hör inte hit. Det var inte det saken gällde, fru Dahl. Försök inte att vrida fel på det här. Fru Dahl tyckte sig finna bristande känsla för södra Afrika och litet annat i utrikesminister Söders tal jämfört med vad Sven Andersson skulle ha sagt. Jag tycker nog att det är ganska ofruktbart att rota i utrikesdepartementets papperskorgar för att se på olika utkast till tal. Jag är övertygad om att skulle man fortsätta den exkursionen i UD:s papperskorgar så skulle man hitta utkast till många tal, som inte är av den arten att de kan anses på något vis vara bindande för vederbörande författare eller ännu mindre ägnade att exploateras i anföranden i denna kammare.
Herr talman! Låt mig först säga att om en ledamot av kammaren kallar en västtysk politiker för en framstående politiker så uppfattas det som ett berömmande ord och en antydan om att man har något gemensamt. Men jag är glad över att herr Hernelius har tagit avstånd från en sådan tolkning av uttalandet. Sedan vill jag säga att det inte är något tal upphittat i papperskorgen som jag har tittat i, men för att komma med en bevisning som herr Hernelius kanske accepterar kan jag ju jämföra regeringsdeklarationen med det som står i den socialdemokratiska politiska deklaration för oppositionspolitiken som har lagts fram för offentligheten. I den socialdemokratiska deklarationen står bewäffande en fortsalt skärpt sanktionsoch isoleringspolitik mot apartheidregimerna: ”En sådan politik måste innebära fortsatt stöd till befrielserörelserna och utökat stöd till ANC i Sydafrika, SWAPO i Namibia och till frihetskampen i Zimbabwe. Den måste innebära ett fortsatt kraftfullt stöd till de nya | oberoende staterna Angola, Mozambique och Guinea-Bissau. Den måste innebära att Sverige i FN verkar för ett tvingande vapenembargo mot Sydafrika, kräver en omedelbar förändring av hela det politiska systemet i Sydafrika och Rhodesia.

Det enda man vet är att de borgerliga partierna tidigare har krävt Öökat stöd till Lesotho och Zambia, men det är kanske ändå inte det allra väsentligaste när det gäller att stödja befrielsekampen i södra Afrika.
Herr talman! Jag har svårt att undvika att kalla en politiker för framstående, utan varje värdering, om samme politiker upprepade gånger har suttit i sitt lands regering och därtill vid senaste val fått ett röstetal som innebär en absolut majoritet för vederbörande. Men det ligger ingen värdering i ordet framstående, fru Dahl. Sedan vill jag bara säga att jag tycker att fru Dahl skall läsa utrikesminister Söders tal i FN innan hon går till attack mot detta tal eller anklagar regeringen för dess värderingar. Jag skall ta upp en punkt ur LO-tidningen, som jag hoppas är en vederhäftig källa i sammanhanget, just beträffande vapenembargot: ”Vi anser det riktigt” sade fru Söder, ”att, om ej godtagbara resultat uppnås genom förhandlingar, säkerhetsrådet tillgriper sanktioner för att avlägsna hotet. I första hand har vi föreslagit att den rekommendation som säkerhetsrådet redan antagit av innebörd att alla vapensändningar till Sydafrika bör upphöra skall omvandlas till ett bindande beslut. Därmed skulle heta världssamfundets fördömande av Sydafrikas politik komma till ett verksamt uttryck.”